Herr talman! Det var väldigt vad industriministern höjer rösten. Kan det bero på att argumenten är dåliga? Moderaterna har verkligen varit med och medverkat till att vi har fått ett Bergslagspaket, som kanske kan påverka utvecklingen i Bergslagen i fortsättningen. Jag tycker också att vi borde hålla oss litet mer till sanningen. Det var väl i alla fall inte en moderat skrivbordslåda som industriministern städade när han hittade de obetalda räkningarna? Men samtidigt känner jag mig smickrad över att industriministern har en sådan känsla för moderaterna — det tackar jag för. Men det är Skinnskattebergs såg som det handlar om. Och vad jag efterlyste var vad industriministern föredrog för ägare, som skall ta över och försöka driva sågen vidare. Det har betydelse inte bara ur sysselsättningssynpunkt för själva orten Skinnskatteberg, utan hela anläggningen behövs för skogsbruket och skogsnäringen i hela regionen, för att vi skall ha en konkurrens i fortsättningen. Det är ju konkurrensen som också skapar fördelar för hela näringen. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga, eftersom industriministern undviker att svara på frågan vem som skall vara ägare. I sista stycket i svaret till mig säger han: ”Skinnskatteberg ligger inom stödområde C. Detta innebär att regionalpolitiska medel kan komma företaget till del för investeringar. En eventuell ansökan om regionalpolitiskt stöd får prövas på sedvanligt sätt.” Herr industriminister! Frågan har redan prövats genom ansökan från ASSI Timber. Och eftersom det är fråga om en rationalisering för att få sågen effektiv och handlar om en nedskärning av antalet anställda gäller inte de regler som industriministern hänvisar till. Kan vi då i vår region och i Västmanland glädja oss åt att det kommer en särskild proposition som tar speciell hänsyn till läget att det sker en nedskärning av antalet anställda på grund av en modernisering av sågen och att stöd ändå skall kunna utgå enligt den här bestämmelsen? Herr talman! Det är inte mycket kvar av min taletid, men jag vill ändå ställa ytterligare några frågor. Domänverket diskuteras som en eventuell köpare av sågen. Samtidigt har domänverket gått i författning om att man för — Prot. 1987/88:34 att gå in som ägare skall ställa krav på att få möjligheter att förvärva andra — 30 november 1987 skogar. Har industriministern vetskap om detta? Är det i å falidg —— — verkligen aktuellt med att Akademiens skogar skall övergå i domänverkets ägo? Detta medför ju dessutom stora konsekvenser för de arrendatorer som finns när det gäller dessa fastigheter.
Herr talman! Om det som industriministern nu har sagt från kammarens talarstol beträffande Skinnskatteberg och sysselsättningen samt villkoren för fortsatt drift också gäller Valåsen är jag nöjd.

Herr talman! Jag har ställt min fråga till industriministern av just det skälet att industriministern i sin egenskap av industriminister har det yttersta ansvaret för de statligt ägda industrierna. Vad beträffar den borgerliga regeringen och resultaten för de statliga industrierna när ni tog över skall man komma ihåg att socialdemokraterna under den borgerliga regeringsperioden kom med ständiga överbud när det gällde näringspolitiken. Hade ni socialdemokrater fått er vilja igenom, hade situationen varit långt värre än vad den var när ni tog över. Vad det beträffar regionalpolitiken och åtgärderna i regioner av typ Skinnskatteberg skulle det vara långt bättre om man förbättrade näringspolitiken. För att inte inveckla mig i någon lång diskussion om ekonomin och näringspolitiken hänvisar jag bara till våra moderata förslag när det gäller dessa frågor. Men jag måste ändå särskilt framhålla åtgärder för att förbättra villkoren för småföretagen, för det är där som jag tror att vi har att hämta de nya arbetstillfällena i vår region.

Herr talman! Jag skall gärna sänka rösten. Jag höjde den möjligen något för att få moderaterna här i riksdagen att vakna och bestämma vilken stol man skall sitta på. Det här blir egentligen en mycket intressant debatt, eftersom moderaternas två linjer — den linje man å ena sidan driver här i riksdagen, där man yrkar avslag på regionalpolitik och å andra sidan den man driver ute i landet — nu har kommit upp här i kammaren. Anders Andersson säger ju att regionalpolitik är bra. Han säger: Jag måste ha en regionalpolitik i Skinnskatteberg. I inlägget därefter går Karin Falkmer upp, invecklar sig å det gruvligaste, och säger att allmän näringspolitik är bättre än regionalpolitik och att det är viktigt att vi satsar på småföretagsutveckling etc. Nu har vi alltså här, under samma debatt och med två inlägg efter varandra från två moderater, fått dessa två linjer redovisade. Det är lika entydigt som i fallet med den moderata riksdagsman som hemma i Bergslagen skrev på en motion om att insatserna måste öka i Bergslagen och sedan for till Stockholm på en presskonferens och där skrev på en partimotion i vilken det yrkades avslag på regionalpolitiken. Nej, Anders Andersson, jag har ingenting emot att diskutera hur 25 tillståndet var under de borgerliga åren. Gösta Bohman var ju faktiskt under många år finansminister i regeringen, och han vägrade de statliga företagen pengar. Någon gräns får det väl vara för vad moderaterna beskyller centerpartiet för. Det var faktiskt moderaterna som hade hand om penningpungen under en avsevärd period under de borgerliga regeringsåren. Man gjorde inte rätt för sig. Man betalade helt enkelt inte räkningarna för de statliga företagen. Industriministern fick inte pengar för att klara detta. Jag har i debatt efter debatt friat industriministern i det här spelet och låtit moderaterna ta huvudansvaret för detta — det är där ansvaret skall ligga. Jag förlåter Anders Andersson om han inte känner till de krångliga reglerna för lokaliseringsstöd. Men dessa regler möjliggör faktiskt ett lokaliseringsstöd om man vill rädda en verksamhet, även om det skulle innebära färre sysselsatta. Regeringen kommer därför att behandla en ansökan om lokaliseringsstöd till en ny ägare av sågen i Skinnskatteberg positivt, även om antalet anställda blir mindre än vad det är nu. Jag behöver inte från kammarens talarstol redovisa alla de paragrafer som riksdagen har beslutat om i detta avseende, men jag hoppas att Anders Andersson tror mig på den här punkten. Min omsorg om Skinnskatteberg leder mig till att anstränga mig till det yttersta i denna fråga. Ja, herr talman, jag nöjer mig med detta.

Herr talman! Vad jag nämnde var sågverkets regionala betydelse. Jag invecklade mig över huvud taget inte i några regionalpolitiska turer, som industriministern vill påstå. Jag sade att Skinnskattebergs såg är av stor betydelse för skogsnäringen och för hela regionen. Det var så jag uttryckte mig. Sedan måste jag påminna industriministern om att det var industriministern själv som tog ordet centerpartiet i sin mun — inte jag. Jag påminde om att det icke var en moderat skrivbordslåda som industriministern fick städa upp i; han beklagade sig ju över det. Vi borde kunna hålla oss till de rätta begreppen och inte villa bort dem alltför mycket. När det gäller frågan om stödet till Skinnskatteberg vill jag säga till Thage G Peterson att jag själv har suttit med i länsstyrelsens styrelse, när vi har tillstyrkt ett stöd till Skinnskatteberg för att man skulle modernisera sågen. Det ärendet har sedan avslagits på högsta nivå. Då frågar jag mig: Vad är det som gäller för oss ute i länet, när vi skall försöka hjälpa till att finna vägar för att stödja de företag som det kan vara möjligt att stödja? De statliga företagen ligger ju ändå inom industriministerns eget revir, där industriministern har ansvaret. Därför är det märkligt att det nu gäller att snabbt springa ifrån sågverksindustrins problem — inte bara i Skinnskatteberg utan även på andra håll längre bort.

1987/88:34 kommer man inte att ha något intresse av att överta sågen i Skinnskatteberg? 30 november 1987 I så fall måste det ju på något sätt komma in en annan ägare. Hur skallen ny = Ze Cdde a ägare kunna finansiera ett övertagande, om ASSI med sin, enligt vad industriministern nyss har förklarat, goda likviditet inte klarar av det utan speciella åtgärder? Meningen måste väl vara att man helst vill komma ifrån hela den här problematiken.

Herr talman! Om jag minns rätt, uttryckte jag mig ungefär så här: Jag tycker det är bättre att göra någonting åt den ekonomiska politiken och näringspolitiken i den riktning som vi moderater föreslagit i riksdagen än att satsa på regionalpolitik. Jag har inte sagt att vi skall avskaffa denna. Vi moderater har bl.a. föreslagit ökade anslag till de samlade länsanslagen, för då får man den bästa kännedomen om var insatserna behövs. Att jag tar upp regionalpolitiken så här beror på mina upplevelser hemifrån Skinnskatteberg. Jag har sett konsekvenserna av många av de stödåtgärder som finns. Många småföretagare lockas att starta företag på grund av att de får stödpengar. Först när de kommit i gång upptäcker de alla de negativa konsekvenserna, i form av ett otroligt krångligt regelsystem, lagar, skatter och avgifter, osv. Det var av den orsaken jag sade att det är bättre om vi gör någonting åt detta.
Herr talman! Jag skall inte orda så mycket mer med Karin Falkmer — det står ju redan i protokollet. Nu säger hon att hon inte vill avskaffa det regionalpolitiska stödet. Det kan jag bara tolka som ett avståndstagande från den moderata partimotionen, där man yrkar avslag på lokaliseringsbidragen. Det här får nog Karin Falkmer klara upp med sin partiledning i stället för att orda med mig i den frågan. Jag utgick från att Anders Andersson ville ha lokaliseringsstöd till sågen i Skinnskatteberg och att det var därför han talade sig så varm här i talarstolen. Jag trodde att han ville göra en insats för sågen och för människorna i Skinnskatteberg. Nu förstår jag emellertid att han inte vill ha lokaliseringsstödet. Det var en mycket intressant deklaration han har gett till kammaren! Sedan lyckades han prestera en tredje ”tvåstolsraket”. Han intar en dogmatisk inställning och säger: man får inte sälja ut statliga företag — samtidigt som hans parti far runt och angriper mig för att jag inte säljer ut statliga företag! Hans dogmatiska inställning är att är ett statligt företag en gång statligt, så måste detta företag förbli statligt. Jag understryker vad jag sade i svaret, att jag tror att sågverket i Skinnskatteberg liksom de andra sågverken passar bättre hos andra ägare än i ASSI. Jag har den uppfattningen. Jag vet ju att lönsamheten i såväl sågverksrörelsen som vissa andra delar av ASSI:s rörelse har varit dålig under de senaste åren och att detta har lett till att nivån på investeringarna i bl.a. Skinnskatteberg har varit låg. För att driva sågen i ett långsiktigt perspektiv krävs investeringar. Därför menar jag att den nye ägaren måste åtgärda dessa gamla försyndelser. Här är jag beredd att ställa upp med 27 statligt lokaliseringsstöd till sågen i Skinnskatteberg — jag har sagt att en sådan ansökan kommer att behandlas positivt även om det skulle innebära färre anställda än i dag. Herr talman! Jag understryker igen, till slut i debatten, att en ny ägare till sågen måste ha såväl kompetens som resurser. Det ingår som en naturlig del i politiken hos ansvarsfulla ägare att om man avyttrar enheter skall dessa få nya ansvarsfulla ägare. Jag vet att ASSI delar denna uppfattning.

Herr talman! Jag må säga att industriministern nu har passerat gränsen. För det första vill jag framhålla följande, Thage G Peterson. Om riksdagen inte hade stoppat Thage G Petersons 300-miljonerspaket för en treårsperiod, hade det blivit ett tillskott om 300 milj.kr. under en treårsperiod till regionalt utsatta områden. Men nu tvingade alltså riksdagen Thage G Peterson att verkligen ta tag i denna fråga. Riksdagen satte press på regeringen. Därför kommer om ett par dagar, såvitt vi förstår, ett sådant här paket. Det är fakta, och detta är bra för Bergslagen. För det andra kan inte en ansvarig minister, Thage G Peterson, föra debatten här i kammaren på ett sådant sätt att man kan tro att andra partiers ställningstaganden inte existerade. Om man för debatten på det sättet, är man inte saklig. Thage G Peterson vet precis lika väl som jag att moderata samlingspartiet under ett antal år har yrkat avslag när det gäller regeringens förslag om anslag till lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag. Varför har vi då gjort det? Jo, det har vi gjort därför att lokaliseringsstödet i sin nuvarande form faktiskt är utomordentligt ineffektivt. I fråga om den uppfattningen, Thage G Peterson, får vi nu också stöd av statens industriverk, som har utrett effekterna av lokaliseringsstöd till nyetableringar. Det är faktiskt så, att de flesta som är medvetna om de dåliga erfarenheter vi har på detta område stöder oss. Vi är i dag många som ansluter oss till förslaget om en ny form, en bättre och mera verksam form, när det gäller att stimulera etableringar. Vi i moderata samlingspartiet har under ett antal år lagt fram förslag om en principmodell i detta avseende. Förslaget har diskuterats med stort intresse i den regionalpolitiska utredning som föregick den utredning som nu skall tillsättas — även den här gången tillsätts en utredning på riksdagens initiativ.

Det är fakta, Thage G Peterson! Stå därför inte, industriministern, här i riksdagens talarstol och påstå att de av mina partikamrater som har varit uppe i debatten och diskuterat med industriministern nu skulle ha kommit till någon sorts ny insikt under läraren Thage G Peterson — dvs. att de hade något att klara ut med sin partiledning! Thage G Peterson borde nog vända sig till sina bisittare här i kammaren. När ni kommer tillbaka till departementet kan industriministern be dem göra en = Prot. 1987/88:34 föredragning om vad som de facto står i de kommitté och partimotioner om 30 november 1987 regionalpolitiken som vi i moderata samlingspartiet har väckt underettstort. —— — — antal år. Sedan kan vi, förhoppningsvis, ha en bra regionalpolitisk debatt. På fredag t.ex. skall vi ju ha en diskussion. Thage G Petersons påståenden här i kammaren är dock sådana att de måste bemötas. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga följande. Jag har i dag för en gångs skull suttit i kammaren under hela interpellationsdebatten och jag har lyssnat till ett flertal interpellationer. Men jag måste säga att jag är förvånad. För inte så länge sedan fördes en interpellationsdebatt här i kammaren om ägaransvar i näringslivet. Thage G Peterson hävdade då — med all rätt, tycker jagatt det hos varje företagsledning och inom varje ägargruppering måste finnas en känsla för socialt ansvar och ett ansvarstagande för de förändringar i verksamheten som berör enskilda människor och som företagsledare och ägare av företag fattar beslut om. Nu står Thage G Peterson här som representant för ägarna till ett statligt företag, om vilket ledamöter i riksdagen har ställt frågor.

Jag tycker att det är viktigt att säga detta, Thage G Peterson. Jag hoppas att Thage G Peterson och hans medarbetare går hem till departementet, tar fram de moderata motionerna och läser på litet bättre innan de börjar diskutera innehållet i dem här i kammaren.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att Bengt Wittbom efter denna debatt anser sig vara tvingad att rycka ut till försvar för Anders Andersson och Karin Falkmer. Den tvivelaktige läraren till dem är inte jag, utan det är Bengt Wittbom, som i dag mer har intagit rollen av piska, när han har sprungit omkring i bänkarna till sina partikamrater och förklarat vad de borde säga och inte säga. Bengt Wittbom är själv ute på litet farliga vägar. Jag var så försynt i mitt inlägg att jag inte sade namnet på den moderate riksdagsman som på förmiddagen satt i Bergslagen och skrev på en motion om extra regionalpolitiska insatser till Bergslagen men som sedan åkte till Stockholm och skrev på en partimotion med krav om ett totalt avslag på det regionalpolitiska stödet. Namnet på den riksdagsman som hade det politiska och omoraliska utrymmet är Bengt Wittbom.

Herr talman! Ja, jag hörde det uttalandet från Thage G Peterson, men jag tycker inte att man skall ge utrymme för det osakliga och ganska tvivelaktiga sättet att debattera i riksdagens talarstol, och därför kommenterade jag det inte. 29 Jag gick upp i debatten bara därför att Thage G Peterson har en förmåga 30 november 1987 att föra debatter utan att ha riktiga påståenden som grund. Sakläget var det att Thage G Peterson och regeringen kom till riksdagen med ett förslag om att för insatser i särskilt utsatta områden under tre år avsätta en ram på 300 milj.kr. Riksdagens majoritet sade nej, på grund av att det var för litet, för plottrigt och inte tillräckligt. De insatser som ställdes i utsikt i förslaget var av den karaktären att riksdagens majoritet ansåg att det skulle vara bättre om regeringen litet mera ordentligt jobbade igenom förslaget, för att komma till insikt om att stora strukturella investeringar måste göras i samband med planeringen för övriga investeringar på samma område, som vägar, trafik och annat. Thage G Peterson gick hem till regeringen, och nu har man jobbat igenom förslaget. Om det som har framkommit i media under senare tid, och som Thage G Peterson nu delvis bekräftar, stämmer skall det om ett par dagar komma ett förslag från regeringen om regionalpolitiska insatser i bl.a. Bergslagsområdet i miljardklassen. Det är fakta. Hade inte riksdagen tvingat Thage G Peterson och regeringen till detta hade det i stället blivit 300 miljoner på tre år. Utöver det, Thage G Peterson, innebar riksdagsbeslutet att vi med många miljoner förstärkte de regionala organens möjligheter att göra insatser. Slutresultatet, Thage G Peterson, om vi skall försöka hålla oss till fakta i debatten, är att trots att det har tagit litet längre tid — alldeles för lång tid enligt riksdagens uppfattning — har riksdagen tvingat regeringen att se till att det görs rejäla insatser. Det är fakta. Jag tycker, herr talman, att industriministern i fortsättningen skall försöka driva den regionalpolitiska debatten på faktagrund och inte med de svängiga och osakliga anklagelser som alltför ofta förekommer i talarstolen när industriministern har ordet.
Herr talman! Även om jag vet att Bengt Wittbom inte tar råd av någon, vill jag ändå ge honom ett råd. Bengt Wittbom skall inte försöka förklara sig mer, inte inveckla sig mer i de här frågorna. Det blir bara värre. Bengt Wittboms agerande och dubbelmoral i regionalpolitiken har inte enbart att göra med det infrastrukturella stödet, som riksdagen avslog i våras, och med minskningen på 100 miljoner inom det regionalpolitiska området. Det jag fäste kammarens uppmärksamhet på var den partimotion från moderata samlingspartiet som han själv har varit med om att initiera och där man yrkade avslag över huvud taget på de regionalpolitiska bidragen. Detta hade, herr talman, Bengt Wittbom det politiska och moraliska utrymmet att göra samma dag som han satt hemma i Örebro och krävde ökade regionalpolitiska insatser för Bergslagen. Det är detta, herr talman, som jag kallar för en hårresande dubbelmoral.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig 1. Har regeringen tänkt ta något initiativ för att utnyttja domänverkets roll som storsäljare av virke genom att upprätta virkesfördelningsplaner och då ge förtur åt de företag som har hög förädlingsgrad? 2. Kommer domänverket att fortsättningsvis leverera timmer till inlandssågarna i samma omfattning som hittills? 3. Avser regeringen att vidta några åtgärder för att bygga ut komponentfabriken i Karlsborg upp till den volym som möjliggör att de som avskedas från Karlsborgssågen kan få nya jobb inom anläggningen för ämnestillverkning? 4. Hur bedömde regeringen det förslag till ändrad uppbyggnad av Karlsborgsanläggningarna som Kalix kommun, facket och ledningen för ASSI Timber och ASSI Komponent utarbetat? 5. Har regeringen tänkt ta något initiativ till någon typ av aktionsplan för att snabba på utvecklingen inom sågverksnäringen mot snickeritorkning och ämnesproduktion? 6. Innebär domänverkets övertagande att man kan förvänta sig en snabb övergång till högförädling i de anläggningar som drivs vidare i Norrbotten? 7. Om svaret på den senaste frågan blir nej, tänker regeringen ta något initiativ för att få till stånd en ändrad produktionsstrategi? Jag vill först rikta Paul Lestanders uppmärksamhet på hur situationen för ASSI Timbers sågverk såg ut inför struktureringsbeslutet. Det råder en mycket allvarlig brist på sågtimmer i Norrbotten. ASSI har därför tvingats köpa rotposter och importved till mycket höga priser för att över huvud taget hålla produktionen i gång. De ekonomiska förlusterna har blivit mycket stora. Vidare finns ett omfattande uppdämt investeringsbehov för att skapa moderna och konkurrenskraftiga sågverk inför 1990-talet. Mot bakgrund av att ASSI och domänverket, enligt riksdagsbeslut, skall samverka för att nå det gemensamt bästa resultatet var det naturligt att dessa parter tillsammans övervägde olika utvecklingsalternativ för ASSI:s sågverk iNorrbotten. ASSI och domänverket gjorde gemensamt bedömningen att en väsentlig kapacitetsneddragning — motsvarande minst 100 000 m? sågad vara —är nödvändig på grund av virkesbristen. Företagen var också överens om att ett omfattande investeringsprogram måste genomföras för att sågverken i Piteå och Seskarö skall utvecklas till livskraftiga enheter. Den totala investeringen i de båda sågverken kommer att uppgå till ca 160 milj.kr. Jag anser att detta är en mycket offensiv satsning som också regeringen medverkat till. Att inte göra denna stora satsning hade varit att riskera framtiden för samtliga tre enheter i Norrbotten. Så vill jag gå över till Paul Lestanders enskilda frågor. Flera av frågorna behandlar vidareförädling och domänverkets roll i detta sammanhang. Jag behandlar dem först. 31 Domänverket förvaltar den egendom som hör till domänfonden. Detta regleras i en särskild instruktion för verket. I uppdraget ingår bl.a. att bedriva skogsbruk och att svara för försäljningen av virket till den råvaruförbrukande industrin. Domänverkets försäljningspolitik går bl.a. ut på att välja kunder som bedöms ha långsiktigt god överlevnadsförmåga. Bland de faktorer som därvid beaktas är företagens marknadsinriktning. Verket har slagit fast att företag som redan har eller planerar någon form av virkesförädling har förtur till virket framför renodlade bulksågverk. Däremot ankommer det inte på regeringen att ge instruktion till domänverket om till vilka enskilda kunder verket skall sälja sitt virke. Vad gäller domänkoncernens egen verksamhet så förekommer där redan i dag vidareförädling i stor omfattning, och ledningen för domänverket har förklarat att den är beredd att med kraft fortsätta att utveckla sina sågverk i den riktningen. När investeringarna i sågverket i Seskarö är genomförda kommer Domänföretagen AB enligt uppgift att gå vidare och undersöka förutsättningarna för att etablera en vidareförädling även där. Vad gäller komponentfabriken i Karlsborg har ännu inga beslut fattats. Inom Domänföretagen AB utreds för närvarande frågan avseende framtiden för komponentfabriken i Karlsborg. Utredningen beräknas vara färdig före årsskiftet 1987-1988. Om utredningen kommer fram till att förutsättningarna finns för fortsatt verksamhet vid komponentfabriken och företaget vill investera i fabriken är regeringen beredd att medverka med regionalpolitiskt stöd. Jag anser generellt att en utveckling mot mera högförädlade produkter är en riktig väg att gå för sågverken. Sedan budgetåret 1983/84 driver därför statens industriverk ett utvecklingsprogram som syftar till att öka vidareförädlingen inom sågverksindustrin. Detta är ett av de delprogram som industriverket driver inom ramen för verksamheten med branschfrämjande åtgärder. I enlighet med regeringens förslag i den näringspolitiska propositionen beslöt riksdagen om en förlängning av programmet för perioden fram till och med budgetåret 1989/90.

Fru talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret. De statliga basindustrierna i Norrbotten inom gruv-, ståloch träbranschen har genom sin inriktning, med låg förädlingsgrad och ensidiga produktprogram, drastiskt minskat antalet jobb i Norrbotten. Genom ASSI:s försäljning av sina sågar i Norrbotten och de beslut som fattades i samband med försäljningen försvinner ytterligare jobb. Värst drabbas i detta sammanhang Kalixortens arbetare. Många minns ännu Båtskärsnäsindustrin och hur bittert det kändes när den lades ned. Nu är det Karlsborgssågens arbetare som drabbas av oro och ovisshet. Vi norrbottningar har ofta uppmanats att visa optimism och framtidstro. Men hur skall en sådan glad förväntan inför framtiden kunna motiveras om företag med statligt ägande och därmed väldiga bakomliggande kapitalresurser inte ges tillräckliga ägartillskott? Självfallet måste dessa ägartillskott åtföljas av klara och entydiga signaler från ägaren-staten genom regeringen om vidareförädling, breddade produktprogram, energi och miljöåtgärder, etc. Det behövs alltså ett mer utvecklat samhällsekonomiskt synsätt och en mer direkt målformulering av regeringen. Detta måste bli en av de slutsatser man drar av den nedgång som skett under ett antal år vid statens företag i Norrbotten. Dessa slutsater måste följas av politiska beslut. Mot denna bakgrund formulerades min interpellation till industriministern. Det var ett stort antal frågor som ställdes i min interpellation. Svaret har också berört samtliga frågeställningar. På två punkter i industriministerns svar behövs preciseringar. Då tänker jag närmast på den forsatta driften vid Karlsborgssågen och komponentfabrikens framtid. Först till sågverket. Jag tolkar svaret från industriministern så, att driften vid sågen skall säkras, i första hand under en tidsperiod på drygt två och ett halvt år. Enligt uppgift levererar varken domänverket eller ASSI någon råvara till Karlsborgssågen för närvarande. Extraordinära insatser för att säkra råvaruleveranser måste omedelbart göras. Har regeringen några planer på att genom importavtal med Sovjet eller någon annan tänkbar rundvirkesexportör trygga råvarutillgången för fortsatt drift vid Karlsborgssågen? I interpellationssvaret nämns också ett utvecklingsprogram för Norrbotten där särskild hänsyn skall tas till orter som drabbas av neddragningar inom de statliga bolagen. Vpk har ju vid skilda tillfällen aktualiserat energiskogsodling inom Kalix-Haparanda-området. Är det tänkbart att utvecklingsprogrammet kan innefatta insatser inom detta område? Industrin har alltmer utvecklats mot separat komponentproduktion och leveranser till hopsättningsfabriker. Kommer regeringen att aktivt arbeta för att i samband med utvecklingsprogrammet ytterligare komponentproduktion tillförs Norrbotten? Så till komponentfabriken. Industriministern hänvisar till en utredning som genomförs inom Domänföretagen. Men är inte det en ganska farlig och passiv inställning? Vid komponentfabriken i Karlsborg finns ett stegvis uppbyggt kunnande, marknadskunskap och marknadskontakt. Borde inte utredningsdirektiven ha formulerats så, att utredningen skulle avse hur omfattande utbyggnaden och utvecklingen av anläggningen skall bli? Har industriministern i samband med överenskommelsen mellan ASSI och domänverket inte försökt påverka utredningsdirektiven? Det skulle i detta sammanhang vara bra om industriministern ville göra ett uttalande om de investeringar som skulle behövas vid massabruket i Karlsborg: Kommer industriministern att se till att ASSI ges så stora ägartillskott att företaget kan garanteras en fortsatt god utveckling i Karlsborg?

Fru talman! Mina synpunkter och frågeställningar sammanfaller till viss del med Paul Lestanders. Men eftersom det gäller min hemkommun och det handlar om problem som jag har levt med denna höst, måste jag få ta kammarens tid i anspråk i denna fråga. De anställda vid Karlsborgs såg har under en lång tid levat i ovisshet om sin arbetsplats, en ovisshet som plågat dem och som gjort att de inte vetat från månad till månad om de över huvud taget skulle ha någon arbetsplats att gå till. Jag vågar påstå att det har varit en mycket hård press under en lång tid. Eftersom ägaren, ASSI, dröjde med sitt besked togs det lokalt ett initiativ tidigt under hösten. Ett koncept utarbetades för strukturering av sågverket och komponentfabriken. Bakom detta koncept stod kommunen, den lokala ledningen och facken vid sågverket. Detta koncept överlämnades till företrädare för industridepartementet i slutet av september månad. Tre veckor senare kom beslutet — domänverket övertar verksamheten på villkor att sågen läggs ned senast den 1 juli 1990. Beträffande komponentfabriken — Prot. 1987/88:34 sades ingenting. Detta blev en chock för de anställda och, jag tror att jagäven 30 november 1987 kan säga, för hela bygden. I trodde att det sista statliga sågverket skull an säga, för hela bygden. Ingen trodde att det sista statliga sågverket skulle Öm ASSI:s avveckling gå detta öde till mötes. äaverlärörels Vi upplevde då att ingen notis togs om det utarbetade konceptet. Den SE FSE m.m. uppfattningen kvarstår. Vår såg offrades för att klara länets råvaruproblem. Sedan dess har många aktiviteter ägt rum. På olika sätt har det från fackligt och politiskt håll uttryckts besvikelse och bestörtning. Tyvärr tror jag mig ha förstått att industriministern inte är beredd att medverka till en ändring av beslutet. I ett sådant läge inställer sig frågan: Vad gör vi nu? Datumet, den 1 juli 1990, måste ju ha kommit till för att man skulle klara avvecklingen på ett bra sätt, kunna bereda de anställda nytt arbete eller åtminstone utbildning som förberedelse för ett nytt jobb. Dagsläget är förtvivlat. Man har nämligen fått besked från ASSI och domänverket att dessa ej har för avsikt att leverera något furusågtimmer alls till Karlsborg under 1988. Man tar alltså ut nedläggningen långt i förväg och utan några som helst hänsyn till de anställda. Vad värre är, man äventyrar också komponentfabrikens framtid. Dess produktprogram är nämligen uppbyggt på furu. Visserligen har Domänföretagen meddelat att man bildar ett helt nytt fristående aktiebolag, Kalix Wood AB. Men man kan inte svara på om enheten skall finnas med i det utvecklingsprogram som gäller för Lövholmen och Seskarö. Framtiden är alltså oviss, och vilket värde har halva löften om man inte har något att förädla? Fru talman! De krav som reses i Kalixbygden och som jag vill framföra här till industriministern är följande: 1. Är industriministern beredd att medverka till en omfördelning av furusågtimmer, dels för att klara en avveckling av sågen på ett acceptabelt sätt, dels för att klara råvaran till vidareförädlingen, till dess att andra lösningar kunnat erhållas? 2. Är ministern beredd att stödja den etablerade vidareförädling som finns på orten? Det gäller råvaran, inte bara under sågens avvecklingsperiod utan även för framtiden. Det gäller också möjligheterna till vidareutveckling och investeringar som skulle kunna ge ytterligare ett antal sysselsättningstillfällen. 3. Är ministern beredd att hjälpa till med ersättningsjobb för dem som friställs? Då menar jag inte enbart ekonomisk hjälp och löften om ersättningsjobb, utan även aktivt stöd via exempelvis statssekreterargruppen. Enligt mitt förmenande måste man kunna ställa det kravet på staten, att avvecklar man något så måste man kunna erbjuda något i stället. På samma ort, några hundra meter från sågen, finns ASSI:s massafabrik och pappersbruk. För denna anläggning finns en utarbetad utvecklingsoch investeringsplan, men man vet inte vilka intentioner ägaren har. Vill man utveckla eller avveckla? Vårt krav är naturligtvis utveckling. Här handlar det om ca 800 anställda och kommunens pulsåder. Enligt min uppfattning måste alla företag som vill överleva och vara konkurrensmässiga utvecklas och förnyas, så även de statligt ägda. 35 Avslutningsvis vill jag fråga: Är industriministern beredd att medverka till utveckling av Karlsborgs Bruk? Jag utgår från att industriministern har samma omtanke om Kalix som om Skinnskatteberg, så att han är beredd att anstränga sig till det yttersta.

Fru talman! Skogsbruket och skogsindustrin är ju en av de allra viktigaste delarna av det norrbottniska näringslivet. Skogsnäringen har bidragit, och bidrar alltjämt, till att ge tryggad sysselsättning åt tusentals människor runt om i länet. En väl fungerande skogsindustri medverkar till att Norrbotten får behålla sin befolkning — och det är oerhört viktigt att understryka att det är nödvändigt. För att man fortsättningsvis skall kunna slå vakt om skogsbrukets och skogsindustrins betydelsefulla roll ur sysselsättningssynpunkt är det viktigt med offensiva investeringar. Förädlingsledet måste byggas ut för att ge nya och värdefulla arbetstillfällen — inte minst viktigt i ett län som Norrbotten, som i så stor utsträckning drabbats av avfolkning. När det gällt vidareförädling har den statliga sektorn av skogsindustrin inte precis gått i bräschen för nytänkande. Inom ASSI har man valt den enklaste vägen, nämligen att såga och exportera, vilket har gjort att länet nu har en allvarlig råvarusituation. Detta hade kunnat undvikas med en annan investeringsvilja hos den statliga industrisektorn. Vid åtskilliga tillfällen har länsmyndigheterna och olika politiska partier framhållit nödvändigheten av ökad vidareförädling. Tyvärr har vi inte lyckats övertyga vissa skogsföretag. Beslutet att lägga ned ASSI:s sågverk i Karlsborgsverken kommer att slå hårt mot bygden, som redan har en hög arbetslöshet. Regeringen har, vill jag påstå, medverkat till att domänverket övertar ASSI:s anläggningar, och man låter domänverket i det sammanhanget lägga ned sågverket i Karlsborgsverken — det har ingått i spelet. Idén att domänverket skall överta ASSI:s sågverksrörelse kommer knappast från domänverket självt. Snarare torde idén ha växt fram inom industridepartementets väggar. Därmed har också industridepartementet och dess minister ett yttersta ansvar för att framtiden tryggas för de människor som drabbas. Analysen i samband med beslutet om nedläggning i Karlsborg är bristfällig på ett antal punkter, och jag vill beröra några. Komponentfabriken på orten kan äventyras. Det kommer kanske att bli dyrare att skaffa råvaror till den fabriken. Dessutom kan Karlsborgs Bruk äventyras genom att anläggningen får spån och bark till industriprocesser och energi. I interpellationssvaret till Paul Lestander säger industriministern att Domänföretagen AB enligt uppgift kommer att gå vidare och undersöka förutsättningarna för att etablera vidareförädling i Seskarö. Jag vill fråga: Innebär det att komponentfabriken, om den skall leva kvar i framtiden, kommer att flyttas från Karlsborg till Seskarö för att få närhet till råvaran? Det finns skäl att analysera detta. Jag skulle också vilja fråga industriministern om han har analyserat det här ärendet i alla dess detaljer. Har industriministern själv prövat det program som har kommit från de fackliga organisationerna och kommunen? Eller fungerar industriministern bara som brevbärare och slussar brevet vidare till Prot. 1987/88:34 andra, som får ta ställning till det? Det är faktiskt så att industriministernisin 30 november 1987 egenskap av just industriminister är ägare till de här företagen, och det finns ASSI:. i; skäl för industriministern att då agera och ge svar på en del frågor. Om NR I avtalet föreskrivs att domänverket har nyttjanderätt till komponentfabri AA 2 EES ken till senast 1990. Men vad kommer att hända med exempelvis komponentfabriken, om domänverket inte vill använda denna nyttjanderätt? Det finns skäl för industriministern att utveckla detta. Till sist vill jag upprepa något som jag har sagt redan tidigare: Industriministern har visat sig vara en populär skyddsängel för varvsorterna. När varven lades ned ryckte industriministern ut, och med hjälp av två av landets största företag skapades ny sysselsättning på berörda orter. Man skapade sysselsättning i en del av landet som redan hade ett expansivt näringsliv, och det har fått till följd att de företag som finns i regionen nu har vänt sig till Norrbotten för att rekrytera arbetskraft. Herr industriminister! Är det inte dags att visa samma skyddsanda och generositet mot Karlsborgs Bruk, Karlsborgsverken och Kalix kommun i Norrbotten som var fallet med varvsorterna? Jag tycker inte att väljarunderlaget i en region skall få vara avgörande för vilken insats industriministern gör i olika sammanhang. Jag tycker att industriministern, i stället för att ge ett ganska passivt svar på Paul Lestanders interpellation, nu skulle begagna tillfället att visa samma engagemang för Karlsborgsverken och de människor som där drabbats som när det gällt människor på varvsorterna. Det är det som vi i Norrbotten och särskilt människorna i den berörda delen av länet begär.

Fru talman! Jag kommer inte att hinna svara på alla frågor i min första replik. Men jag försöker avverka så många som möjligt.

Han talar alltid vitt och brett mot statliga företag och statens ansvar.

I Erik Holmkvists värld finns inget privatkapital i landet. Det är bara staten som har ett ansvar i alla lägen. Jag skall emellertid ta den debatten sedan i nästa omgång med Erik Holmkvist.

Det är råvarubristen. ASSI och domänverket gjorde gemensamt en bedömning av råvarusituationen i Norrbotten.

Vid den bedömningen utgick de båda företagen bl.a. från länsstyrelsens rapport om = Prot. 1987/88:34 råvaruläget i Norrbotten.

EE RE I ett läge med osäker råvarutillgång samt mycket hög prisnivå på RR Ores, marginalvirke ansåg inte vare sig ASSI eller domänverket att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att investera i samtliga anläggningar. Det är utgångspunkten. De båda företagen bedömde därför att en kapacitetsneddragning med ca 250 000 m? var nödvändig för att man skulle kunna skapa långsiktigt bärkraftiga sågverk som kan bära omfattande investeringar. Det har inte saknats skrivelser med förslag om hur struktureringen av ASSI:s sågverksrörelse skulle ha genomförts. Sågverkens råvaruförening föreslog att ASSI:s samtliga sågverk i Norrbotten skulle avvecklas. Lägg ner såväl Piteå och Karlsborgsverken som Seskarö, var krav därifrån. Förslag har inkommit från andra håll som innebär att samtliga sågar skulle drivas vidare med kapacitetsminskningar över hela linjen. Jag kan bara konstatera att olika intressenter har arbetat fram helt oförenliga alternativ. Det är utgångspunkten. Vi kan inte bortse från råvaran när vi diskuterar sågarna i Norrbotten. De förslag som nu har förhandlats fram mellan ASSI och domänverket innebär offensiva satsningar på två kustsågverk. Regeringen har medverkat i att dessa investeringar nu skall genomföras och att det skall skapas livskraftiga enheter för framtiden. Vidare minskas då råvarubehovet vid kusten, vilket innebär att inlandssågverkens råvarusituation förbättras. Det borde väl ändå glädja Paul Lestander. Men han nämner inte ett enda ord om att om vi i dag inte hade diskuterat sågen i Karlsborgsverken så kanske vi hade diskuterat sågarna i Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk eller Seskarö. I dag är det Karlsborgsverken vi diskuterar. Men att alternativet ändå hade funnits till andra diskussioner nämner ni inte ett enda ord om. Jag vill också rikta uppmärksamheten på att virkesleveranserna från privata skogsägare trots höga priser inte har uppfyllt förväntningarna. Jag menar att det är viktigt att inte bara domänverket tar sitt ansvar för att industrin får tillräckligt med råvaror. Jag hade faktiskt väntat mig att den frågan skulle tas upp av P-O Eriksson med hans speciella anknytning till skogsoch jordbruket. Avverkningarna inom privatskogsbruket i Norrbotten har faktiskt legat på en mycket låg nivå under första hälften av 1980-talet. Men P-O Eriksson säger inte ett ord om detta. I de borgerliga partiernas värld i Norrbotten är det fortfarande bara staten som har ett ansvar. De privata företagen har inte något ansvar. De beslut som har fattats har fattats av företagen. Styrelserna för basindustrierna i Norrbotten är kompetenta. Men styrelserna verkar inte utan kontakter med Norrbotten. Jag vill göra er uppmärksamma på att såväl t.ex. landshövdingen i Norrbotten, som är ledamot av LKAB:s styrelse, som domänverkets vice ordförande bor i Norrbotten. Dessa beslut fattas således inte av ägaren industridepartementet. P-O Eriksson drar sig inte ens för att tala om ett spel i dessa sammanhang. Vad har han fått det ifrån? Det är inte fråga om något spel. Det är fråga om företagsbeslut som har fattats på grund av att råvaran i Norrbotten inte räcker till. Det går inte att ha sågverk i gång 39 om det inte finns råvara, lika litet som vi kan ta upp malm ur gruvorna om ingen vill köpa malmen. På samma sätt var det under varvskrisen, då man sade till mig att vi inte skulle lägga ned världens bästa och effektivaste varv. Då svarade jag: Vad hjälper det om vi inte kan sälja de båtar som dessa effektiva varv tillverkar? På samma sätt är det med sågverken. Man måste ha råvara för att kunna såga något. Men det tycks i detta sammanhang inte intressera vare sig Paul Lestander, Erik Holmkvist eller P-O Eriksson.

Fru talman! När det gäller den skogspolitik som förs i det här landet vill jag säga till industriministern att både socialdemokrater och vpk-are här i riksdagen stod bakom beslutet om skogsägarnas skyldighet att avverka minst hälften av tillväxten under en tioårsperiod. Däremot ställde socialdemokraterna inte upp bakom förslaget om en utvidgad gallringsskyldighet enligt de gallringsmallar som skogsstyrelserna utarbetat. Socialdemokraterna ställde inte heller upp bakom förslaget om att stamkvistning, som höjer kvaliteten och ökar timmerutbudet, skulle skrivas in som en normal skogsskötselåtgärd. Jag är medveten om att det finns virkesbrist i Norrbotten, speciellt timmerbrist. Men timmerbristen borde man ha tacklat långt tidigare, och man borde ha inriktat också de statliga sågarna på ökad vidareförädling och därmed ställt krav på mindre volymsågning. Det har inte saknats förslag från bl.a. mig, som i tre på varandra följande motioner här i riksdagen tagit upp detta problem. Dessa motioner har röstats ner av Thage G Petersons partivänner.

Thage G Peterson har inte velat svara på mina frågor. Jag är glad över att det även fortsättningsvis kommer att vara möjligt att få virkesleveranser från domänverket till inlandssågarna. Jag sade i mitt första inlägg inte ett enda kritiskt ord på denna punkt. Jag trodde att det skulle upplevas som något positivt. Eftersom Thage G Peterson tydligen behöver starkare verbala uttryck för att förstå vad jag menar, skall jag leverera dem i detta sammanhang. Jag skulle verkligen vara glad om industriministern ville gå in på de frågor jag ställde i mitt första inlägg.

Fru talman! Först några ord beträffande råvarusituationen. Jag begär inte att industriministern själv skall skaffa fram ny råvara. Jag vet att råvarusituationen är besvärande. Jag begärde inte heller att industriministern skulle skaffa fram nya leveranser då varvsnäringen började svikta. Men när skogsråvaran är begränsad i Norrbotten begär jag att industriministern skall medverka till vidare förädling av den råvara som finns och inte genom olika beslut medverka till att äventyra den produktion som redan finns på orten, vilket faktiskt skulle bli fallet om sågverket i Karlsborg skulle läggas ner. Man skulle äventyra inte bara sågverket utan också komponentfabriken; man kanske i förlängningen också skulle äventyra Karlsborgsanläggningarna. Industriministern anspelade på mina förbindelser med privata skogsintres — Prot. 1987/88:34 senter och ville tala om var resurserna borde hämtas. Bondeskogsbruket har 30 november 1987 nu tagit sitt ansvar när det gäller att få fram råvara. Om jag är rätt underrättad Om ASSI: kli är det bondeskogsbruket som i dag i stor utsträckning svarar för att det 2 Le ECREDE a RE | av sågverksrörelsen, kommer fram virke till ASSI:s anläggningar. äm Jag ställde en fråga till industriministern, men han har inte svarat på den: Vad händer om domänverket inte vill driva komponentfabriken vidare och inte vill utnyttja utrymmet? Har industriministern själv sakligt prövat de förslag som kommit från kommunen, fackliga organisationer och människor som finns på Karlsborgsverket, eller är det faktiskt så att industriministern bara fungerar som brevbärare i detta sammanhang? Människorna har engagerat sig för att själva ta fram förslag för att lösa ett svårt problem. Om man frågar industriministern får man ju detta besked: Lös själva problemen, så skall jag analysera dem. Så har man gjort i fallet Karlsborgsverken. Men industriministern har inte svarat på frågan om han själv tagit del av förslagen och vilken synpunkt han har. Jag tolkar industriministern som så att han inte har något emot att sågverket i Karlsborg läggs ner. Den tolkningen gör jag i dag av industriministerns uttalande. Jag hävdar att industriministern har varit mycket engagerad i spelet kring domänverket och ASSI:s anläggningar. Regeringens beslut om föreskrifter i fråga om avkastningen från domänfonden togs i nära anslutning till avtalet mellan ASSI och domänverket. Det är samma spel som vi har sett i andra sammanhang. När boardfabriken i Piteå var äventyrad en gång i tiden, överlät man ansvaret åt ett privat företag. När Stensele mekaniska verkstad fick problem, sålde man till finländarna, som fick ta ansvaret. Nu upprepas situationen i ASSI Karlsborg. Det är dags att industriministern börjar fungera som ägare till de statliga företagen och ta sin del av ansvaret. Industriministern och regeringen bär sig faktiskt åt som vilket privatkapitalistiskt företag som helst.

Fru talman! Jag ser fram emot den debatt som tydligen också industriministern ser fram emot när det gäller min interpellation. Jag kan också i och för sig vänta med att få ett annat svar. Men jag kan ändå inte underlåta att något kommentera industriministerns inlägg. Vad vi diskuterar nu är inte privata industrier, Thage G Peterson, utan statens företag i Norrbotten. Därför är det naturligt att vi gör våra kommentarer kring detta. Vi debatterar frågan om att ASSI skall stänga sin såg i Karlsborgsverken. Det är en ganska stor händelse oavsett om det gäller ett statligt eller ett privat företag. Jag har själv som grabb arbetat i det här sågverket och känner litet grand för det. Kanhända emanerar också hettan i ett eller annat inlägg från detta. Norrbotten har i alla år plundrats på virke, förutom mycket annat. Båtlast efter båtlast har gått nedför kusten till de stora avnämarna i södra Norrland, Mellansverige och även södra Sverige. Industriministern och ASSI:s ledning borde ha tittat på möjligheterna att — under den tid som vi har denna virkessvacka i Norrbotten — den omvända ordningen får råda. Det skulle vara intressant att höra vad industriministern säger om en sådan tanke. Är den 41 helt orimlig? Jag vill mycket bestämt hävda att alla möjligheter att behålla Karlsborgsverken inte har prövats. Jag håller med om att vi har en virkessvacka och att någonting måste göras åt den. Men detta tycker jag inte är den mest lämpliga åtgärden i en kommun och en landsdel, östra Norrbotten, som redan förut så hårt drabbats. Den målsättning som jag efterlyste i den här frågan tycker jag att industriministern måste ange. Det är nu debatten om ASSI Karlsborg pågår. Jag kommer inte in i den på det här sättet sedan. Vad är målsättningen hos industridepartementet och industriministern när det gäller ASSI Karlsborg? Och var någonstans finns framförhållningen i det här ärendet? Riksdagen framhöll så sent som i våras att vi behöver en bättre framförhållning i de statliga företagen. Vi saknar det i dag. Det är som om man blir tagen på sängen, trots att utvecklingen har pågått i många år.

Fru talman! Jo, Erik Holmkvist, jag är fullt medveten om att vi diskuterar ASSI och statliga företag. Men jag påminde — det gör jag varje gång jag träffar Erik Holmkvist i riksdagen — om att han alltid ger fribrev till det privata kapitalet. I Erik Holmkvists värld finns inte något ansvar från de privata företagens sida. Jag är bara nyfiken på om han någon gång kommer att upptäcka att det finns privata företag som också borde ta ett ansvar för utvecklingen i Norrbotten. I de inlägg som har gjorts bortser man helt från råvaran. Man kan inte diskutera situationen för sågverken i Norrbotten utan att ta hänsyn till råvaran. De inlägg som har gjorts bortser ju från att man måste ha virke för att kunna ha en såg i gång. Jag skall nu försöka ta upp några av de frågor som har ställts till mig. Man säger att det är industridepartementet som har fattat beslutet om nedläggning av sågverket i Karlsborg. Det är inte sant. Beslutet om nedläggning av sågverket i Karlsborg är fattat av ASSI, efter de överläggningar man har haft med domänverket - inte av industridepartementet. Regeringen har däremot ställt vissa resurser, 30 milj.kr., till förfogande för att mildra effekterna av företagets beslut genom att förlänga driften drygt två och ett halvt år. Men detta har kommit bort i debatten. Ni för debatten nästan som om det vore så att sågverksarbetarna i Kalix redan i morgon skall kastas ut på gatan, utan något ansvar från ägarens sida. Det är emellertid fråga om en ganska lång avvecklingsperiod. Jag skulle kunna ge er exempel från det privata näringslivet, där man ger sex månaders frist och sedan stänger fabriken. Jag har många sådana exempel från hela landet. Det som nu görs är en insats för att förlänga driften av sågverket. Men detta har ni inte ens nämnt. Jag upprepar: Beslutet om nedläggning av sågverket har inte fattats av industridepartementet. Det baserar sig på strukturplaner som har arbetats fram i olika företag, och det är styrelse och företagsledning som har beslutat. Men om åtgärder inte hade vidtagits, om inte domänverket hade övertagit sågarna i Seskarö och Piteå, hade det funnits risk för att också dessa på sikt hade lagts ned. Jag anser att staten uppträder som en ansvarsfull ägare. Jag beklagar att det inte finns förutsättningar för att upprätthålla driften vid alla sågar i Norrbotten. Jag vet av lång erfarenhet hur nedläggningsbeslut drabbar enskilda personer, deras familjer — Prot. 1987/88:34 och de orter där de är bosatta. 30 november 1987 Får jag sedan gå över till det som Paul Lestander tog upp, nämligen frågan ASSI:; kli varför ägaren inte har gjort något ägartillskott till ASSI. Jag ber att få Cm au CR S 5 4 5 Zz & av sågverksrörelsen, påminna om att vi år 1983 gjorde en rekonstruktion och satte in ett statligt i tillskott på 2 miljarder kronor. Men trots mycket stora insatser från den socialdemokratiska regeringen har ASSI:s resultat under åren inte varit starka. ASSI har haft flera förlustbringande enheter som har dragit ned resultatet. Jag menar att det är företagens uppgift att vidta åtgärder för att sådana förlustkällor inte skall äventyra hela företaget. Staten måste som ansvarsfull ägare se till att företagen inte underlåter att agera. Jag har många erfarenheter som jag skulle kunna delge er av fall där ägarna inte tar ett ansvar och där det så småningom bara återstår ett enda alternativ, och det är nedläggning av verksamheter över hela linjen. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt svar till Paul Lestander, nämligen att framtiden för komponentfabriken för närvarande utreds. Det har alltså inte fattats några beslut. Den utredning som Domänföretagen nu gör skall vara seriös. Den lokala platsledningen och de fackliga organisationerna kommer att delta i detta arbete, och samråd kommer att ske med Kalix kommun. Det är självfallet av mycket stort värde att kunna behålla komponenttillverkningen i Karlsborg — jag har inget annat önskemål. Därför måste också alla möjligheter till detta noga prövas. Och man får då också pröva förutsättningarna för en fortsatt utveckling av komponentfabriken såväl i domänverkets som i annan ägares regi. Jag har här en mycket fri och obunden inställning. Om det visar sig att en ny ägare har bättre förutsättningar än ASSI och domänverket att driva verksamheten vidare, är jag inte främmande för en sådan lösning. Jag vill också understryka, att om investeringar i komponentfabriken blir aktuella, kommer vi att i mycket positiv anda pröva ett regionalpolitiskt stöd för investeringar i komponentfabriken i Karlsborg. Paul Lestander frågade om domänverket styr råvaran från sågverket i Karlsborg till sågverken i Lövholmen och Seskarö. Låt mig först konstatera att det för närvarande är det ASSI-ägda företaget ASSI Råvara som styr fördelningen av råvara till de tre sågverken. Domänverket levererar i sin tur timmerråvaran till detta företag, som ägs av ASSI Råvara i norr. Jag vet att ASSI Råvara har haft en dålig råvarutillgång. Detta har medverkat till att man under hösten 1987 har prioriterat råvarutillförseln till sågverken i Lövholmen och Seskarö. Bakgrunden till detta är den bedömning man har gjort att man skall styra utvecklingen dit. Men det pågår ansträngningar att genom främst import av råvara försöka fylla ut denna råvarubrist när det gäller Karlsborg, så att driften skall kunna återupptas med ett skift. Detta belyser ånyo den problematiska situationen i Norrbotten beträffande råvaran.

Fru talman! Om industriministerns senaste inlägg skall tolkas som en glidning mot att man verkligen känner för att behålla komponentfabriken, är jag självfallet glad för det. Jag funderar bara över varför man inte hade gett utredningsdirektiven en annan inriktning och varför industriministern inte 43 hade försökt att påverka dem. Industriministern säger att ingen annan än han själv har tagit upp råvarusituationen. Det är inte sant. Jag tog upp råvarusituationen och speglade den mot den skogspolitik som socialdemokraterna och vpk i stort sätt för gemensamt. Debatten har varit lång, och det är möjligt att industriministern är trött och inte hörde att jag tog upp skogspolitiken. De frågor som varken Monica Öhman eller jag ännu fått något svar på gäller framtiden för Karlsborgsanläggningen och massafabriken där. Det skulle vara intressant om industriministern ville tala om, huruvida hans positivism beträffande ägartillskott verkligen gäller inför de beslut som kan komma att fattas vid Karlsborgsfabriken, där man behöver ytterligare investeringar. Det är bra att förhandlingar pågår om import av ved till sågen i Karlsborg. Om detta handlade en av de frågor jag ställde. När det gäller energiskogsodling vet jag inte om jag fick något svar; jag kanske inte lyssnade tillräckligt noggrant på industriministerns förra inlägg. Frågan kvarstår för min del. Det är inte så att jag jämställer ett privat ägt företag och ett statligt företag. Utifrån min ideologiska grundsyn kräver jag långt större socialt ansvar av ett statligt företag. Jag utgår ifrån att industriministern delar den grundsynen. Sedan kan man mycket indignerat prata om rovdrift, om rikmalmsbrytning etc. även i privata företag och fästa dem vid skampålen, men naturligtvis bör ett statligt företag visa social omtanke om sina anställda långt utöver vad de privata gör.

Fru talman! Detta är min sista möjlighet till replik. Industriministern kan få ordet för ett särskilt inlägg. Jag hoppas att han utnyttjar det till att sakligt svara på de frågor jag har ställt och att han inte hemfaller åt politisk pajkastning, som industriministern ibland brukar göra i sådana här sammanhang. Jag kan bara konstatera att industriministern tydligen inte sakligt har prövat de förslag till lösningar som har lagts fram på lokal nivå. Det har funnits väldigt många om och men förknippade med de svar som industriministern har gett i den här debatten. Det är andra som ställer villkor, heter det, om andra fortsätter, om andra vill ta ansvar osv. Jag tycker att industriministern själv måste ställa några villkor, och jag har en rad frågor. Vilka villkor ställde industridepartementet och industriministern själv då avtalet mellan ASSI och Karlsborgsverken slöts? Vid en frågedebatt som jag hade med industriministern den 22 oktober om Karlsborgsverken nämnde han att statssekreterargruppen skulle få till uppgift att jobba med Karlsborgsverken och Kalix kommun. Jag vill fråga: Vad förväntar sig industriministern att den gruppen skall åstadkomma, som inte industriministern själv kan åstadkomma? Till sist: När Uddevallavarvet lades ner åkte många statsråd till Västsverige för att lyssna på människorna som berördes. När Kockums varv i Malmö lades ner åkte industriministern själv ner för att på ort och ställe föra en diskussion med de människor som berördes och löpte risk att bli arbetslösa. Vi vet att det har framförts önskemål att industriministern också skulle besöka Karlsborgsverken för att på ort och ställe diskutera den uppkomna situationen med de människor som hotas av arbetslöshet och av att ställasien — Prot. 1987/88:34 redan lång kö av arbetslösa. Jag vill avslutningsvis ge industriministern några — 30 november 1987 råd: Åk till Karlsborgsverken! Åk till Kalix kommun! Diskutera på ort och ställe den uppkomna situationen med människorna som berörs! Tala inte avälföerks Ke För E : F 3 i rksrörelsen, med de här människorna via massmedia — tala direkt till dem! Jag tror detta är 3 feg nödvändigt om vi skall få en saklig behandling av ASSI:s problematik i framtiden.
Fru talman! Industriministern säger att beslutet inte innebär att sågverksarbetarna skall kastas ut på gatan i morgon, utan man har fått perioden fram till den 1 juli 1990 på sig för att klara avvecklingen. Det är helt riktigt, det har jag också kunnat läsa mig till i de handlingar jag har sett. Det är också nödvändigt. Vad jag försökte påpeka i mitt inlägg var emellertid att det här tyvärr inte kommer att gå vägen, eftersom vi har fått besked av ASSI och domänverket att vi fr.o.m. den 1 januari 1988 inte får något furusågtimmer till Karlsborg. Arbetarna på Karlsborgs såg har ingenting att såga, komponentfabriken har ingenting att vidareförädla — detta är det stora bekymret. Jag är medveten om att regeringen har sagt att man får använda 30 milj.kr. för förlusttäckning för att klara av detta, men tyvärr upplever vi i dag att det sociala ansvaret för avvecklingen inte tas på ett riktigt sätt av dem som är satta att sköta den. Det är därför vi vänder oss till ägaren-staten och industriministern. Det går nämligen inte att diskutera en framtida avveckling med arbetarna på Karlsborg och säga att de har perioden fram till 1990 på sig, när de själva ser att det ute på deras plan inte finns en enda stock att såga.

Fru talman! Per-Ola Eriksson säger att jag inte har någonting emot att sågen läggs ner, och ett sådant påstående kan inte få stå oemotsagt. Jag förstår inte var P.-O. Eriksson får alla sina påhitt ifrån. Jag har försökt förklara bakgrunden — virkesbristen — men den bortser Per-Ola Eriksson totalt från. Självfallet önskar jag att vi hade tillgång till virke i Norrbotten så att vi kunde behålla hela sågverkskapaciteten och kanske t.o.m. bygga en ny såg — jag skulle inte ha någonting emot det. Jag skulle kunna ge lokaliseringsstöd till att en ny såg byggs i Norrbotten. Men det finns ju inte råvara. Om Per-Ola Eriksson ändå kunde hjälpa till att ta fram råvara på något sätt! På samma sätt odlar han myten att vi inte skulle ha kontakter med kommunen och de anställda i Karlsborgsverken. Jag träffade representanter för de anställda och facket i Gällivare redan den 10 september, jag har mött dem i dag i en andra omgång, och vi har fortlöpande kontakter. Jag förstår inte vad Per-Ola Eriksson har för syfte med den mytbildning som han försöker odla, annat än att fånga en och annan röst uppe i Norrbotten. Bruk, frågade Monica Öhman. En av orsakerna till att ASSI nu blir fri från sågarna är att man skall koncentrera sig på bl.a. Karlsborgs Bruk och se till att där investeras. Jag känner till att en samlad plan för pappersbruket kommer att föreläggas styrelsen till våren. Jag menar att man nu måste koncentrera sig på åtgärder som gör att resultatet vid bruket förbättras och att sådana investeringar kan åtadkommas att det inte behöver hända bruket någonting. Vi har alltså framhållit för ASSI att man nu har ansvaret för att bruket går en lyckosam utveckling till mötes. Vi har behandlat det material som vi har fått från bl.a. Kalix kommun på exakt samma sätt som vi behandlar annat material som kommer till industridepartementet. Därför vill jag skarpt tillbakavisa beskyllningarna om att vi inte har behandlat det här materialet på ett seriöst sätt. Egentligen är råvarusituationen i Norrbotten, Paul Lestander, ännu allvarligare än som framgått här — till följd av skogsstyrelsens beslut om en begränsning av odlingen av contortatallen och annat som sammanhänger därmed. Detta försätter oss i en ännu besvärligare situation när det gäller råvaran. Slutligen, Paul Lestander: Vi har inte låst utvecklingsprogrammet för Norrbotten på någon punkt. Vi har fått in mycket material. Men Paul Lestander är välkommen med sina förslag och idéer. Vi skall seriöst titta på dem.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att dels främja nyföretagandet och en positiv utveckling av de mindre företagen i vårt land, dels utjämna skillnaderna i skatteoch avgiftsuttaget mellan små och stora företag, dels balansera den ökande internationaliseringen inom svenskt näringsliv och svensk industri. Som svar på den första frågan vill jag anföra följande. Småföretagen är och kommer att vara av avgörande betydelse för näringslivets utveckling. Strukturomvandlingen medför att företag och verksamheter faller bort. Nya verksamheter måste därför utvecklas, och det sker i väsentlig utsträckning genom expansion av små företag och genom ny etablering. Ett högt nyföretagande är en förutsättning för att dynamiken i ekonomin skall kunna upprätthållas, nya idéer prövas på marknaden och sysselsättningstillfällen skapas. Detta ställer krav på en aktiv småföretagspolitik. Småföretagspolitiken syftar till att underlätta för nya företag att etablera sig och för småföretag att expandera och utvecklas. Småföretagspolitiken Prot. 1987/88:34 griper in på en rad olika politikområden. Av särskild betydelse är industripo 30 november 1987 litiken, regionalpolitiken, den allmänna ekonomiska politiken samt skatte-, Om åtgärder för att arbetsmarknadsoch utbildningsfrågor. St SER Kö fa ; AR j 4 SÄ främja småföretagan Regeringen har sedan år 1982 framgångsrikt vidtagit en rad åtgärder för att det stärka småföretagssektorn. Ett av de viktigaste instrumenten i småföretagspolitiken är de regionala utvecklingsfonderna. Staten, landstingen och berörda kommuner har strävat efter att successivt bygga ut organisationen och höja kompetensen och effektiviteten. Sedan regeringsskiftet år 1982 har statens satsning på utvecklingsfonderna och till dem anknuten verksamhet höjts från ca 100 milj.kr. per år till ca 160 milj.kr. per år. Under de närmaste budgetåren kommer insatserna att fortsätta i oförminskad skala. En viktig utgångspunkt för fondernas verksamhet är att de skall komplettera det befintliga utbudet av såväl finanseringssom informationsoch rådgivningstjänster till småföretagen. Enligt min bedömning är utvecklingsfondernas serviceoch finanseringsprogram av en mycket stor betydelse för att stimulera småföretagens utveckling. De riktade småföretagsinsatserna inom regionalpolitiken har också inneburit att 90 milj.kr. har satsats på att utveckla teknikcentra i syfte att föra ut ny teknik till småföretagen. Därutöver har ca 20 milj.kr. satsats i teknikspridningsprojekt av skilda slag i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet. Styrelsen för teknisk utveckling har under de senaste åren tillförts ca 50 milj.kr. per år för projektstöd till småföretag och uppfinnare. STU:s tjänster i form av rådgivning i tekniska, ekonomiska och juridiska frågor utnyttjas av småföretagen i allt större utsträckning. STU riktar särskild uppmärksamhet mot unga teknikbaserade småföretag som spelar en allt viktigare roll för teknikförnyelsen i stort. Hittills har hälften av alla nystartade teknikbaserade företag i Sverige fått någon form av STU-stöd. STU har också givits möjlighet att finansiera förstudier för småföretagen inom ramen för EUREKA-samarbetet. STU:s stöd till uppfinnare omfattar inte bara rådgivning, utbildning, förmedlingshjälp och stöd till utvecklingsprojekt. STU har också kontakt med landets ca 100 lokala uppfinnarföreningar och bedriver en allmänt innovationsfrämjande verksamhet med bl.a. uppfinnarpriser och näringsbidrag till innovatörer. En särskild småföretagsfond har inrättats för att förse småföretagen med riskvilligt kapital. Sammanlagt 200 milj.kr. har avsatts till fonden. Norrlandsfonden och Industrifonden har genom beslut av regering och riksdag ålagts att i större utsträckning rikta sin finansieringsverksamhet till små och medelstora företag. Regeringen har vidare medverkat i etableringen av en rad privatägda regionala investmentbolag. Regeringen har under de senaste fem åren också genom det regionalpolitiska stödet medverkat i finansiering av ca 2 300 små och medelstora företag till en sammanlagd summa av 2,5 miljarder kronor. Slutligen har särskilda branschfrämjande åtgärder genomförts till en sammanlagd kostnad av ca 570 milj.kr. Regeringen har inrättat en särskild grupp för att arbeta med avreglering 47 och regelförenkling. Sådana åtgärder är av största betydelse för småföretagen. Inom skatteområdet har förenklingar genomförts bl.a. genom en samordning av uppbörden av källskatt och arbetsgivaravgifter samt genom slopad kommunal taxering för juridiska personer. Genom att det s.k. fribeloppet vid beräkning av vinstdelningsskatt har höjts från 0,5 till 1 milj.kr. har antalet företag som berörs av denna skatt minskat med närmare en tredjedel. Det är med dessa olika typer av åtgärder — den allmänna ekonomiska politiken, riktade insatser, avregleringsoch förenklingsarbete — som regeringen framgångsrikt har arbetat för att utveckla de små och medelstora företagen. Det är den politik som regeringen lade fram i propositionen om näringspolitiken inför 1990-talet i våras och som riksdagen ställde sig bakom. Regeringens småföretagspolitik har givit goda resultat. Preliminära siffror tyder på att investeringarna i småföretagen under år 1987 kommer att ligga på samma höga nivå som under 1986. Höstens s.k. småföretagsbarometer noterar den starkaste konjunkturuppgången under de tre år som barometern funnits. Det höga kapacitetsutnyttjandet väntas bestå liksom behovet av att öka sysselsättningen i småföretagen. Under de senaste åren har antalet nyetablerade företag uppgått till mellan 16 000 och 19 000 om året. Sammanlagt har ca 70 000 nya företag tillkommit under de senaste fyra åren. Detta är rekord för Sverige. Konkursutvecklingen har vänt. Antalet konkurser ökade t.o.m. år 1986. Hittills under år 1987 har antalet konkurser minskat med 10 96 jämfört med motsvarande tid under år 1986. Vad gäller skattefrågorna vill jag bara nämna att det för närvarande görs en bred översyn av hela skattesystemet, bl.a. inom ramen för utredningen om reformerad företagsbeskattning. Jag är därför inte beredd att nu gå in på dessa frågor. Vad gäller den sista frågan om internationaliseringen vill jag understryka att etablering och utveckling av småföretag är en nödvändig del av strukturomvandlingen, eftersom strukturomvandlingen bl.a. leder till att företag och produktområden slås ut. En mycket viktig del i regeringens näringspolitik är därför insatser för att stimulera utvecklingen inom de små och medelstora företagen och öka nyföretagandet. Även insatser inom ramen för regionalpolitiken har detta syfte. Samtidigt är det viktigt att se de små och stora företagen som delar i ett sammanhängande ekonomiskt system. Det är de stora industrikoncernerna som svarar för den största delen av exporten och de internationella kontakterna. En expansion inom de stora, internationellt inriktade koncernerna ger ofta betydande positiva effekter i de små och medelstora företagen genom att de ofta är underleverantörer till de större företagen.

Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka industriministern för svaret på min interpellation. Det svenska näringslivet präglas i dag av en utveckling mot stark ägarkoncentration, ökande internationalisering, som har diskuterats tidigare här i dag, och fortsatt strukturomvandling. Detta påverkar den regionala — Prot. 1987/88:34 utvecklingen, vilket de senaste årens dramatiska folkomflyttning har visat. — 30 november 1987 De stora industriföretagens internationella beroende ökar, och det är bl.a. resultat av den exportledda expansion som regeringen har satt sin tillit till. Om åtgärder f ör att Regeringen har stimulerat de exportinriktade företagen, som ofta är stora främja småföretaganoch finns i landets koncentrationsområden. Men ökat beroende av storföredej tagen leder till att de krafter i ekonomin som verkar i riktning mot ökad koncentration också förstärks. I en sådan utveckling och med en sådan politik riskerar småföretagen att komma i kläm. Småföretagens roll måste förstärkas och förbättras i förhållande till de stora företagen. Den situationen berör inte industriministern i sitt svar, som lämnar mycket övrigt att önska. I stället ägnas merparten av svarets tre och en halv sida åt historiebeskrivning. Det är mestadels en redovisning av de senaste årens beslut i riksdagen. En del av de besluten har centern medverkat till. Ökningen av antalet nya företag är i stor utsträckning ett resultat av utvecklingsfondernas tillkomst och av de åtgärder som gjordes på det näringspolitiska området i slutet av 70 och början på 80-talet. Men, herr industriminister, jag har inte ställt interpellationen för att få veta vad som har hänt. Det känner jag till. Jag har ställt interpellationen för att få veta vad industriministern nu och framöver skall göra för att åstadkomma bättre villkor för småföretagen, för att minska ägarkoncentrationen och minska beroendet av ett fåtal stora företag. Tyvärr, fru talman, lämnar industriministerns svar på den punkten ingen uppgift om något nytänkande. Industriministern hänvisar till utvecklingsfonderna och deras viktiga roll för de nya och de mindre företagen. På den punkten har jag ingen annan uppfattning än den industriministern har gett uttryck för här i dag. Utvecklingsfonderna, som inrättades 1978 på initiativ av centern, har betytt och betyder mycket när det gäller service och finansiering för de mindre företagen. Jag måste emellertid konstatera att statens andel när det gäller fondernas administration släpar efter. Landstingen, som är utvecklingsfondernas andra huvudmän, svarar för en betydligt större andel av administrationsanslaget än vad staten gör. Här bör det ske en förändring. Klyftan mellan vad staten har gett och vad landstingen har gett har ökat de senaste åren. Staten måste ta ett ökat ansvar för fondernas administration, i synnerhet som det även i andra sammanhang har skett en kostnadsövervältring från staten till landstingen. Sedan berör industriministern småföretagsfonden, som är en del av löntagarfondssystemet. Den fonden avstår säkert småföretagen från. Löntagarfondssystemet innebär inget positivt för småföretagen. Det innebär en omfattande kapitalöverföring från små till stora företag, ofta belägna i expansionsområden. Det kapital som förs över från småföretagen, och alla andra företag för övrigt, bör i stället för att gå vägen över löntagarfonderna användas direkt ute i småföretagen. På det sättet skulle småföretagen få ekonomisk stabilitet, resurser till produktutveckling och nya affärsled. Även om fribeloppet för vinstdelningsskatten höjs till 1 milj.kr., vore det bäst för småföretagen om löntagarfonderna avvecklades. Det kommer centern att medverka till. 49 Sedan till skattefrågorna. Jag beklagar att industriministern går förbi den delen i interpellationen och hänvisar till en utredning. Med all respekt för utredningsväsendet borde ändå industriministern i dag kunnat ha en uppfattning om vad som behöver göras för att stärka småföretagen i förhållande till de stora och internationellt arbetande företagen. I en positiv småföretagsutveckling måste ingå åtgärder som reducering av arbetsgivaravgifterna, slopad förmögenhetsbeskattning och avskaffande av löntagarfondsavgifterna. För att skapa fler jobb i de mindre företagen är det nödvändigt att sänka skatten på arbete. För småföretagare och egenföretagare är arbetsgivaravgifterna en tung börda. I vissa fall är också uttaget till arbetsgivaravgifterna orättvist. Schablonavdraget på 3 000 kr. kan inte utnyttjas av den som är egenföretagare. För att skapa rättvisa bör t.ex. ett avgiftsfritt grundbelopp införas för löneavgiften. Jag vill därför fråga industriministern: Hur ställer sig industriministern till en reform på skatteområdet med det innehåll jag nyss har nämnt? Är industriministern beredd att minska skatteoch avgiftsbördan för småföretagen så att de gynnas i förhållande till de stora? De mindre företagen beskattas generellt hårdare än de större. De har inte lika stora möjligheter till överföringar mellan olika bolag och till bokslutsdispositioner. 1985 betalade småföretagen 21,5 96 av förädlingsvärdet i skatt, medan andra företag betalade 16,5 26. Den skillnaden är inte positiv, sett ur småföretagens synvinkel. Det behövs en kraftfull satsning på de mindre företagen för att bl.a. kunna balansera det ökade beroendet av svenska, internationellt verkande företag. De mindre företagen måste främjas i förhållande till de stora för att ett fungerande näringsliv över hela landet skall kunna upprätthållas. Det är nödvändigt att så sker med hänsyn till den folkförflyttning som pågår.

Fru talman! Industriministerns interpellationssvar är avslöjande. När regeringen skall redovisa vad den gjort för att skapa bra villkor för småföretagen blir det en flera sidor lång uppräkning av fonder, riktade insatser, branschfrämjande åtgärder, projektstöd och ännu fler fonder.
Fru talman! Industriministern tycks vara belåten när han redovisar den socialdemokratiska industripolitik som gäller småföretagen. Jag anser det i stället avslöjande hur socialistisk politik har utformats under de senaste åren. Industriministern säger själv i svaret: ”Regeringen har sedan år 1982 framgångsrikt genomfört en rad åtgärder för att stärka småföretagssektorn.
Praktiskt taget varenda åtgärd bygger på att företagarna behöver stöd och anvisningar av politiker och fonddirektörer. Enligt regeringens synsätt måste investeringarna styras av andra än företagen själva. Det är detta industriministern brukar kalla offensiv eller, som i dag, aktiv småföretagarpolitik.
Ett av de viktigaste instrumenten i småföretagspolitiken är de regionala utvecklingsfonderna. Staten, landstingen och berörda kommuner har strävat efter att successivt bygga ut organisationen och höja kompetensen och effektiviteten.” Utvecklingen — i landsting, i kommuner, och hos staten — har således inneburit att politikernas inflytande hela tiden har ökat och kommit att gälla när, var och hur småföretag får startas och vem som skall få bli egen företagare. Bidrag har staplats på varandra.
Jag menar att politikernas uppgift är en helt annan, nämligen att skapa förutsättningar för företagen själva att vara aktiva och offensiva. I stället för att stapla stödåtgärder på varandra utanför småföretagarens kontorsdörr skall politikerna med generella medel förbättra deras villkor.
Stöd i hundratals olika former har införts. Det är faktiskt en djungel av insatser som i dag finns för företag att försöka orientera sig i. Det senaste hugskottet — låt vara att den idén ännu inte har sjösatts — är det s.k. företagarkörkortet, som förhoppningsvis inte blir av.
I stället för att detaljreglera och styra skall regering och riksdag ange de ramar som företagen har att rätta sig efter. I stället för att dra in företagens vinster till centralstyrda fonder skall pengarna stanna kvar i företagen och göra nytta där. Fru talman!
Det diskuteras på allvar som nästa steg mot en total statlig/kommunal kontroll av utvecklandet av de små företagen. Jag vill ställa en fråga till industriministern: Kommer industriministern att medverka till den skisserade utvecklingen, som inte minst tycks vara angelägen för facket?
En fråga i interpellationen, som industriministern undviker att kommentera närmare, gäller koncentrationstendensen i svenskt näringsliv. Jag delar industriministerns uppfattning att man inte skall konstruera motsatsförhållanden mellan små och stora företag. Självklart är att de kompletterar och är beroende av varandra. Samtidigt innebär regeringens politik att storföretagen gynnas.
Industriministern redovisar att under de senaste åren 2 300 företag har startats med finansieringshjälp från regionala stödmedel. 2,5 miljarder kronor har satsats. Industriministern glömde däremot, anmärkningsvärt nog, att samtidigt tala om att antalet konkurser just i den typen av företag är mycket högt. Av 100 startade företag har inom loppet av tre år 60 gått i konkurs eller är på väg mot konkurs. 60 20, industriministern!
Det är en oundviklig följd av den förhandlingsekonomi som regeringen tillämpar. Den starke har lättare att ta för sig vid förhandlingsbordet. Men också på en rad konkreta punkter missgynnas småföretagen. Ta t.ex. det här med långsiktighet och stabilitet i regelsystemet. När regeringen inte klarar det är det framför allt de mindre företagen som drabbas.
Det visar en undersökning som gjorts inom statliga SIND. Är det här en oroande utveckling, industriministern, med tanke på att det är skattemedel som gått upp i rök? Vilka åtgärder anser industriministern erfordras? Kanske moderata samlingspartiets riskgarantilån vore värt att studera närmare.
De kan inte arbeta med samma riskspridning som storföretagen och de har inte heller samma resurser för att hålla reda på vilka förändringar som planeras i kanslihuset. På samma sätt är det med byråkrati och krångel. Storföretag med särskilda personalavdelningar och bra kontakter kan alltid hitta rätt i regellabyrinten.
Thage G Peterson ger i dagens debatt sken av att regeringen förenklar och samordnar, exempelvis uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgifter, och avreglerar arbetet i de mindre företagen.
För småföretagaren — som samtidigt är verkmästare, kamrer, personalchef, springpojke, verkställande direktör och en massa annat — för honom eller henne räcker tiden inte till. Risken för att omedvetet göra fel är stor, ofta med katastrofala följder. Industriministern hade ett avsnitt om avreglering i sitt svar. Jag har tidigare sagt att den grupp regeringen har tillsatt inte förefaller att precis slita ihjäl sig. Det är inte särskilt mycket man åstadkommer. Regleringsivrarna i regeringen har under alla omständigheter fortfarande ett klart övertag över avreglerarna. Nu försöker industriministern ta till ett litet trolleriknep.
Industriministern säger att regeringens småföretagspolitik givit goda resultat. Utvecklingen under de senaste veckorna visar med all önskvärd tydlighet att det inte är den svenska regeringen som styr, inte ens vårt lands ekonomi. Börsen backade mer i vårt land än i övriga västländer.
Först medverkar han aktivt till att kronan på verket i det socialdemokratiska regleringsarbetet, löntagarfondssystemet, införs. När regeringen sedan justerar fribeloppet något i samma fondsystem, ja, då tar man det till intäkt för att man är framgångsrik avreglerare. Först reglerar man riktigt ordentligt — sedan avreglerar man litet grand.
Vilken bedömning vill industriministern göra av det förhållandet? Den internationella högkonjunkturen har varit motorn i svenska företags utveckling. Behovet av att öka antalet anställda i småföretag resulterar alldeles för ofta i att nyanställningar inte kommer till stånd. Detta visar småföretagsbaromet rarna alldeles tydligt. Företagarna tror inte på framtiden med en socialistisk — Prot.
Simsalabim har man åstadkommit en förenkling. Jag undrar, industriministern, om publiken går på tricket? Folkpartiets politik för mindre och medelstora företag handlar om att förbättra villkoren generellt för deras verksamhet, t.ex. på skatteområdet. —- Sänkta marginalskatter och slopad förmögenhetsskatt på arbetande kapital är två av de viktigaste inslagen.
1987/88:34 regering. Det är sanningen. 30 november 1987 En form av inrikes emigration bland företagarna är resultatet av att man inte tror på framtiden. Kommer industriministern att medverka till att EA se företagssektörn i vårt land belastas med högre skatter än i dag vid en Matig förslagen kommande skatteomläggning?
— Vi vill ge företagen fasta spelregler, så att man vet från den ena veckan till den andra vad man har att rätta sig efter. — Vi vill slå vakt om näringsfrihet och etableringsrätt. Vi kommer aldrig att kunna tävla med socialdemokraterna när det gäller att hitta på olika former av industripolitiskt stöd till småföretagen. Men vi har ett betydligt bättre program när det gäller att se till att stöden inte skall behövas!
Det har framskymtat som ett alternativ från regeringens sida under den senaste skattedebatten.

Fru talman! Jag har en liten stillsam fråga till Eriksson, Eirefelt och Holmkvist: Om ni nu är så bra på småföretagspolitik och har så många goda förslag, varför tillämpade ni då inte er politik när ni hade chansen 1976-1982, då ni satt i regeringsställning? Varför satte ni under den perioden inte in alla era åtgärder, som ni anser att ni är så bra på? Jag sjuder av längtan att få höra ett svar på den frågan. Under den tiden hade er patentmedicin behövts. Allt gick ju snett under era regeringsår. Det har småföretagens egna organisationer erkänt och gjort utredningar om. Småföretagen har aldrig haft det så dåligt som under era regeringsår. Jag upplevde själv hur man på småföretagen klagade, vart jag än reste. Småföretagen hade inga order i sina böcker. Det var ingen aktivitet i ekonomin. När jag nu lyssnar till er tre då ni kritiserar regeringens småföretagspolitik och framhäver er själva, inställer sig osökt frågan: Varför satte ni inte in alla åtgärder då? Varför förde ni en annan politik? Det är inte så enkelt att Per-Ola Eriksson kan skylla på Bohman och Erik Holmkvist kan skylla på Åsling. Ni satte inte in de åtgärder ni nu föreslår. Ni förde en helt annan politik. Jag delar Christer Eirefelts uppfattning att det är en förlegad syn som Per-Ola Eriksson ger uttryck för när han sätter stora företag mot små, precis som om de skulle vara fiender. Så fungerar det inte. I stället för att vara glada är nu Per-Ola Eriksson, Christer Eirefelt och Erik Holmkvist ledsna. Varför är ni ledsna? Jag kan inte ge något annat svar än att ni är ledsna för att det har gått för bra för småföretagen just nu. Ni tycker att industriministern staplar konkreta resultat på varandra här i riksdagen. Jag trodde att ni skulle vara glada, eftersom ni hävdar att ni står näringslivet nära. Jag trodde att ni skulle vara glada för att vi har ett rekord i nyföretagande med 70 000 nybildade företag under fyra år. Jag trodde att ni skulle vara glada över att vi har en högre aktivitet i ekonomin som medför att de små företagen har ett högt kapacitetsutnyttjande och en god lönsamhet. Jag förstår inte riktigt varför ni inte är glada över detta. Jag delar Christer Eirefelts uppfattning att generella villkor är viktiga, men jag vill ändå påstå att de generella villkoren under senare år varit goda, t.o.m. mycket goda. Se bara på lönsamheten! Den har varit betydligt högre under senare år än under de borgerliga åren. Det måste väl vara resultaten som räknas — det som i dag är verklighet när det gäller småföretagspolitiken. Trots allt vad Erik Holmkvist säger från riksdagens talarstol om den socialistiska politiken, är det ändå så att denna politik varit bra för företagarna i Sverige — även för småföretagarna. Jag har under senare tid varit ute på flera småföretagsträffar — två eller tre bara i förra veckan. Jag 53 möter ingen dysterhet. Jag möter ingenting av det som herrarna säger skulle vara som misslyckat i småföretagspolitiken. Tvärtom möter jag nöjda småföretagare, som pekar på en mängd saker som fört utvecklingen framåt. Det enda problem jag i dag möter hos småföretagare är bristen på arbetskraft. De tvingas i dag säga nej till åtskilliga order, därför att de inte har tillräckligt med arbetskraft. Ingenting är bra för Per-Ola Eriksson — inte heller att Föreningsbankerna, som borde ligga Per-Ola Eriksson varmt om hjärtat, har tagit hand om småföretagsfonden, som byggts upp av löntagarfondsmedel. Jag tillmäter faktiskt Föreningsbankerna goda möjligheter att förvalta småföretagsfonden, så att den kommer att betyda alltmer för de små företagen i landet. Den småföretagsbarometer som upprättas av Småföretagarnas riksorganisation och Föreningsbanken bekräftar faktiskt den positiva utvecklingen av småföretagen. Den småföretagsbarometer som småföretagen själva tillsammans med Föreningsbanken gjort i ordning visar att vi nu har den starkaste konjunkturuppgången under de tre år som småföretagsbarometern har funnits. Det är inte så dumt att få påpeka detta. Jag vill understryka att regeringen noga följer småföretagarnas skattesituation. Regeringen har också vidtagit flera åtgärder för småföretagen. Som jag sade i mitt svar arbetar nu en utredning med en reformering av småföretagsbeskattning och även med förmögenhetsbeskattningen. Men hur svår den frågan är att lösa fann ni själva, när den borgerliga mittenregeringen 1982 avstod från att lägga fram ett förslag om reducering av förmögenhetsskatten, därför att man inte kunde hantera de olägenheter som blev följden av en sådan reformering. Ni har ju själva gjort ett försök på skatteområdet, men ni har misslyckats med det liksom med så mycket annat.

Fru talman! För att börja med förmögenhetsbeskattningen vidtog faktiskt de icke-socialistiska regeringarna en hel del åtgärder för att mildra konsekvenserna för småföretagen av förmögenhetsskatten. Det råder inget tvivel om att småföretagen under slutet av 1970-talet började att utvecklas i positiv riktning, bl.a. genom tillkomsten av de regionala utvecklingsfonderna, bättre ekonomiska villkor och en ny företagsbeskattning. Därvid prioriterades de mindre företagen. Jag hade hoppats på en avspänd debatt med industriministern om småföretagens situation. Men i vanlig ordning hemfaller han åt att raljera. Jag tycker att ämnet är för allvarligt för att man skall använda debattiden till att raljera. Jag är inte ledsen för att det går bra för småföretagen, något som industriministern påstod att jag skulle vara. Jag tycker faktiskt industriministern har anledning att be om ursäkt på den punkten. Jag har inte en enda gång sagt att jag är ledsen för att småföretagarna i dag har en bra produktion. Däremot kan jag vara ledsen över att det läggs skattebördor på småföretagen som är ganska tunga att bära. Vidare har jag inte ifrågasatt Föreningsbankens förvaltning av småföretagsfonden. Jag har däremot ifrågasatt småföretagsfonden som en del av löntagarfondssystemet, som inte är bra för näringslivet i dess helhet. Christer Eirefelt tog upp en viktig fråga, som också jag tagit upp i min = Prot. 1987/88:34 interpellation, nämligen den ägarkoncentration som pågår inom näringsli 30 november 1987 vet. Under de senaste åren har ett stort antal mindre företag, ofta Re Z £ 5 Om åtgärder för att familjeföretag, köpts upp av storföretagen eller av olika former av invest RS 8 fi ; SEE K MR å Å främja småföretaganmentbolag, som industriministern bidragit till att sprida ut runt om i landet. det Det korsvisa ägandet har ökat, och det har inneburit att ägarförhållandena i många företag i dag är svåra att överblicka. De företag som köpts upp har blivit fjärrstyrda. Besluten om företagens investeringar och produktutveckling fattas inte alltid på den ort där företagen har sin verksamhet, och de anställda inom dessa företag får därigenom inte samma inflytande som de skulle ha med en annan ägarsituation. Jag ställde ett antal konkreta frågor på skatteoch avgiftsområdet till industriministern. Även om det pågår en utredning, herr industriminister, borde väl Thage G Peterson som ansvarig just för småföretagssektorn ha någon mening om i vilken utsträckning vi skall använda skatteoch avgiftsinstrumentet för att förbättra villkoren för småföretagen. Sänkta arbetsgivaravgifter, lägre sjukförsäkringsavgifter och grundavdrag på arbetsgivaravgifterna som motsvarighet till schablonavdraget för löntagare skulle vara en viktig reform för småföretagarna, hantverkarna och dem som inte kan utnyttja schablonavdragen.

Fru talman! Vad småföretagen egentligen vill skall jag tala om om en liten stund, industriministern. Jag är ganska övertygad om att det inte är det som industriministern får höra mellan skål och vägg. Industriministern ger inga svar på frågor i dag. Debatten är på det sättet ganska haltande. Vad skälet härtill är skall jag inte uttala någon mening om, men det innebär i alla fall att industriministern är skyldig oss svar. Jag vill från början slå fast att en tro på framtiden saknas hos de mindre företagarna. Låt mig försöka att beskriva varför den tron saknas. Socialdemokratisk näringspolitik upplevs som ett hot. Vad som i dag karakteriserar de mindre företagarnas uppfattning om socialdemokratisk näringspolitik är att marginalskatterna är för höga. De måste sänkas. För att de löner som vi betalar ut skall bli rimliga, inte alldeles för höga för att vi skall kunna klara konkurrensen, behöver nuvarande löner sänkas. Företagarna vill ha avdragsbegränsningen åter. Det måste vara möjligt att få göra avdrag för dåliga affärer, lika väl som man skall skatta för de goda. Man vill vidare, av naturliga skäl, avskaffa dubbelbeskattningen på aktieutdelningen i de mindre företagen. Sänk arvsskatterna för att möjliggöra generationsskiften! Inför lärlingsutbildning även i de små företagen! Det är synnerligen angeläget att det i t.ex. glesbygdslän, där det finns nästan enbart små företag, blir möjligt att lära upp personer som sedan skall ta anställning i de företag som det är fråga om. Se över finansieringsformerna ytterligare! Avskaffa löntagarfonderna och inför inte nya, liknande sådana med annat namn! Avskaffa skatt på arbetande kapital i företagen, så att företagaren inte tvingas ta ut hundratusentals kronor för att klara skatten på arbetande kapital! Se över den nya PBL för att hindra politiker från att öka sitt inflytande i näringslivet! Säg nej 55 till etableringshinder av olika slag. Medverka till att regler blir fasta och något att lita till! Vad gäller skatter, avgifter etc. : Medverka till att öka regeringens förståelse för de mindre företagarnas situation! Det är dessas tro på framtiden som avgör om vårt land skall utvecklas. Det är inte i de stora företagen som den utvecklingen avgörs.

Fru talman! Det måste vara ett ganska underligt urval av företag som industriministern besöker. Jag hör nämligen väldigt många — och det har jag gjort hela tiden — positiva omdömen om den politik som fördes under de icke socialistiska åren i regeringen. Det går också att peka på en rad insatser som förbättrade villkoren för småföretagen. De var naturligtvis inte så spektakulära som de instrument som nu används, dvs. de som industriministern brukar kalla för offensiva och aktiva insatser. Det handlar ju om den uppräkning av fonder och insatser som leds av politiker, tjänstemän och fondansvariga. Nej, jag är inte heller ledsen över att det i stora stycken är en fin situation för många av våra småföretag. Men jag tror inte heller, industriministern, att man hjälper någon genom att inte se de problem som fortfarande finns. Jag tror att det är livsfarligt att slå sig till ro med att vi har goda förutsättningar just nu, och inte utnyttja dem för de tider som kommer härnäst. Industriministern pekar också på vad som sägs i småföretagsbarometern. Jag har också suttit och läst i den. Jag har emellertid svårt att göra det med så färgade glasögon som Thage Peterson använder i sammanhanget. Det finns faktiskt en rad farhågor redovisade i den. Det syns tydligt att företagarna är mycket försiktiga när de talar om framtiden. De räknar med en sämre orderingång för 1988 än de har nu. Man säger att vart femte företag planerar att öka sysselsättningen. Jag vet inte om det är särskilt optimistiskt, industriministern. Man slutar sin sammanfattning med följande: Den sammanvägda konjunkturvariabeln för alla småföretag pekar nedåt i prognosen för våren 1988. Detta säger jag inte vare sig för att göra industriministern ledsen eller för att göra våra många duktiga småföretagare ledsna, utan därför att jag tror att det är farligt att blunda för de farhågor som finns. Vi har fortfarande mycket som bromsar investeringarna och alldeles för många regleringar. Vi har en snårig arbetsmarknadslagstiftning som bl.a. småföretagsbarometern ofta tar upp. Den redovisar att trots att det finns ett utrymme för expansion och nyanställningar så utnyttjar småföretagen inte det. Vi har en bristande rörlighet på arbetsmarknaden som också är besvärlig. Vi har vidare en bristande förståelse för småföretagarnas villkor, som ofta gör att den enskilde företagaren undviker att expandera. Det ger helt enkelt för liten utdelning och för mycket arbete att göra en nyinvestering och utveckla sin verksamhet. Framför allt är nyföretagandet i de tillverkande småföretagen sämre än tidigare, vilket jag tycker är oroande.

Prot. 1987/88:34 Fru talman! Per-Ola Eriksson tog upp frågan om uppköp av familjeföre 30 november 1987 tag. Jag skall ge honom några fakta. é påle åtgärder för att Så gott som alla små och medelstora industriföretag är i privat ägo. 90 96 av ER RAG a rs alla företag med anställda kan klassificeras som familjeföretag. dö J E Industriverket gjorde en utredning för ett år sedan. Av den utredningen framgår att uppköpet av familjeföretag i stor utsträckning varierar med konjunkturen. Antalet uppköp har därför ökat under de senaste årens högkonjunktur. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att de uppköpta företagen dock utgör en mycket liten andel — bara 1 90 — av det totala antalet små och medelstora industriföretag. Jag kommer nu till en viktig slutsats som industriverket gör. Utredningen visar att drygt hälften av uppköpen görs av andra familjeföretag. Det är således andra familjeföretag som köper upp familjeföretag. Köparföretaget är ofta beläget i geografisk närhet till det uppköpta företaget. Utredningen visar att det i regel endast görs små förändringar i företagens verksamhet och sysselsättning efter uppköpen. De motiv man anger för att sälja företaget är ofta personliga — ålder osv. Mer sällan anges skatteskäl. Dessa fusioner medverkar således inte till någon nämnvärd ägarkoncentration i näringslivet, enligt industriverkets utredning. Därför bör Per-Ola Eriksson justera sin argumentation på denna punkt. Jag skall gärna till Per-Ola Eriksson överbringa den utredning som industriverket gjorde för cirka ett år sedan. Jag skall senare föra ytterligare en debatt med Erik Holmkvist, men jag skall ändå redan nu säga något till honom beträffande hans påstående att framtidstron hos småföretagen saknas. Hur kan det då komma sig att investeringarna i småföretagen under de senaste åren har ökat med 30-35 90? Investeringar är ju ett uttryck för framtidstro. Har Erik Holmkvist aldrig funderat över vad det beror på att småföretagen investerar så pass mycket? Har inte det just med framtidstron att göra? Jag tycker att även Erik Holmkvist kan justera sin argumentation något om han ser på resultaten under de gångna åren. Vad än Eriksson, Holmkvist och Eirefelt säger så har läget förbättrats inom den svenska industrin och inom tjänsteföretagen under senare år. Sverige har faktiskt flyttats uppåt på listan över länder med hög internationell konkurrenskraft. Jag kan då peka på industriproduktion, lönsamhet, soliditet, nyföretagande och mycket annat. Det betyder inte att jag, när jag återger verkligheten och pekar på resultaten, förnekar att det finns problem och svårigheter. Det finns problem och svårigheter både för stora företag och för små företag. Jag har aldrig stuckit under stol med att jag anser att just den ökande kostnadsutvecklingen är ett mycket stort problem för svenskt näringsliv och att vi måste bringa kostnadsutvecklingen under kontroll. Vi kan i vårt land inte ha större prisökningar än vad våra närmaste konkurrentländer har. De regionala obalanserna är i dag ett flaskhalsproblem för industriell tillväxt och expansion. Bristen på yrkesarbetare är ett annat problem som både små och stora företag upplever. Det är således klart att jag skulle kunna rada upp väldigt många problem, men det får väl ändå tillåtas mig att notera att företagsklimatet i Sverige är 57 bättre än på länge. Detta har också småföretagsbarometern gett uttryck för. Det är alltså inte mina ord, utan den texten skriver Småföretagens riksorganisation och Föreningsbanken själva. Men den är alltså positiv när det gäller företagsklimatet och de senare årens utveckling i Sverige. Det är naturligtvis detta som gör att småföretagen landet över nu känner att de har en bra skjuts på verksamheten och att de kan hysa framtidstro och optimism. Jag tillåter mig att säga att detta står i djup kontrast till hur det var under de borgerliga åren då det var dysterhet och tomma orderböcker, och då företagen varken investerade eller planerade för framtiden. Jag ber om ursäkt om jag har sårat P-O Eriksson på den punkten, men jag framhåller ju ändå hur det i realiteten var och är. Jag känner P-O Eriksson som en person som tål att höra sanningen, och det utgår jag från att han tål också när det gäller dessa punkter. Jag hävdar således, fru talman, att vi har haft framgång med småföretagsverksamheten och att vi har lagt om politiken på ett sådant sätt att den främjar expansion och tillväxt. Det kan bero på att vi tillmäter småföretagen utomordentligt stor betydelse. Jag hyser stor uppskattning för det arbete som småföretagare landet över utför. Att vi har haft framgång med småföretagsverksamheten beror på att vi har mycket av god småföretagstradition i vårt land som vi skall vara ytterst rädda om.

Fru talman! Jag är inte så känslig att jag blir sårad av industriministern. Men när industriministern kommer med påståenden som jag inte har fällt, då har jag anledning att säga att industriministern bör be om ursäkt. Jag har anledning att vara optimist och gläder mig åt framgångarna för småföretagen, jag lika väl som industriministern. De miljoner anställda som finns i företag med mindre än 200 anställda och de 350 000 som är anställda i företag med mindre än 10 anställda är ytterst värdefulla för att vi skall kunna ha en väl fungerande regional utveckling. Vi skulle behöva fler småföretag. Vi skulle behöva många fler egenföretagare för att balansera en strukturrationalisering i storföretagen — vi har tidigare i dag diskuterat den strukturrationalisering som pågår inom en del av den statliga industrisektorn. Nu är det inte fråga om att det går bra för småföretagen i dag, för vi befinner oss faktiskt i en internationell högkonjunktur, och det har vi gjort ett antal år. Det verkar närmast som att industriministern är förvånad över att det går bra. Det är inte jag, därför att vi har fått draghjälp av omvärlden. Det är oerhört viktigt att vi ger småföretagen bättre ekonomiska villkor för att också de skall kunna klara törnarna då konjunkturen vänder ned, och det gör den förr eller senare. Det pekar ju småföretagsbarometern på, och även andra instrument. Om vi får ett stort antal mindre företag kan vi minska sårbarheten. Vi kan lättare uthärda konjunktursvackorna med ett näringsliv som baseras på småföretagen än med ett näringsliv som baseras på ett fåtal stora företag. Mot den bakgrunden tycker jag att vi skall främja småföretagen i förhållande till de stora. Utan tvivel bidrar många mindre och medelstora företag till att maktkoncentrationen motverkas och att inflytandet i näringslivet förbättras för de anställda. Jag är medveten om SIND-utredningen, för jag sitter själv i SIND:s styrelse. Den pekar på att ett antal företag har köpts upp av andra. — Prot. 1987/88:34 Om ett litet familjeägt företag köps upp av ett annat familjeägt företag, 30 november 1987 innebär det visst en maktkoncentration. Visst innebär det också att ett ; 5 ö Om åtgärder för att mindre antal människor kan vara med och påverka utvecklingen. Jag menar är pa Å sa R 5 : ä . främja småföretaganatt vi måste forma en småföretagspolitik som tar vara på innovationerna i det | näringslivet — den tekniska utvecklingen och de nya affärsidéerna — och balanserar strukturrationaliseringen i de stora företagen. Avslutningsvis hoppas jag att industriministern använder sin särskilda replikmöjlighet för att svara på de frågor om skatteoch avgiftssystemet och på de konkreta frågor som jag ställde i mitt första inlägg och som jag upprepat nu två gånger.

Herr talman! Det företagsklimat som skapats av den internationella högkonjunkturen är naturligtvis bra. Men det regeringsstyrda klimatet är det betydligt sämre ställt med, Thage Peterson. Det är riktigt att investeringarna har ökat, och det är glädjande. Men detta har också skett från en mycket låg nivå. Industriministern kommer säkert ihåg att inte minst finansministern och LO:s ordförande var mycket kritiska för inte så länge sedan för att investeringarna var på en mycket låg nivå. Man trodde att man skulle kunna styra dem med hjälp av tvångsinsatser. Ökningen av antalet anställda i tillverkande småföretag är dess värre faktiskt ganska liten i vårt land i förhållande till ökningen i jämförbara länder. Siffran ligger ganska konstant, till skillnad från vad som är fallet i många andra länder, där den ökar mycket kraftigt. Jag skall använda de sista minuterna av min taletid till att visa ett praktiskt exempel på att man inte tänker på hur åtgärderna i propositionen om beskattning av naturaförmåner drabbar småföretagen på ett annat sätt än de stora företagen. För det första är det alldeles uppenbart att småföretagen drabbas, därför att de inte har egna anläggningar så som stora företag har. Småföretagens anställda får alltså en skatteskärpning. För det andra slopas rätten till avdrag för privata sjukförsäkringar. Också det innebär stora svårigheter i det lilla företaget, därför att nyckelpersonerna där är så oerhört viktiga. Man måste till varje pris försöka se till att anställda håller sig friska och krya. Detta innebär sådana svårigheter för det lilla företaget som det stora inte drabbas av. För det tredje är det här ett nytt och krångligt system, med nya krav på uppgiftsutlämnande, som kommer att ta tid från småföretagarna — tid som de egentligen skulle behöva för att klara sin produktion och sitt företag.

Herr talman! Industriministern måste ha klart för sig en sak när jag gör mig till tolk för vad små företagare tycker och tänker. Min andra hemvist, förutom den politiska, är nämligen just hos småföretagare och deras 59 organisationer och företag. Jag känner dem mycket väl, jag känner strömningarna mycket väl, och jag vet deras innersta tankar. Detta ifrågasätter jag om industriministern någonsin haft möjlighet att lära sig. Investeringarna har ökat, säger industriministern. Det har de visst gjort. De har ökat med 30 96 enligt industriministern — det är en siffra som jag inte kan kontrollera nu — men det har skett från en låg nivå. Vi skall också ha i minnet att detta har skett under en högkonjunktur. Det har varit den längsta högkonjunktur som vi haft på mycket lång tid. Det innebär att företagen för att över huvud taget kunna vara kvar på marknaden måste investera. Företagen nyanställer inte — inte i den omfattning som de skulle kunna göra. Jag talar om inrikes emigration, och det är ett faktum. På många håll säger man: Vi skulle kunna anställa folk, vi skulle kunna expandera och bygga ut, men vi vet inte vad som händer runt hörnet, och vi vågar inte lita på att socialistisk näringspolitik låter oss vara fria, självägande företagare. Och företagen lever ju i vårt land, så det vore anmärkningsvärt, om man inte försökte hålla företagen rullande trots allt. En punkt till borde jag ha tagit med i mitt förra inlägg, men jag hade inte tid till det. Det vill jag nu avsluta det här anförandet med. Det gäller de mindre företagarnas uppfattning i EG frågan. Den har stor betydelse för många små företag där EG:s normer är mycket svåra att komma till rätta med, om vi inte i vårt land ser till att ha samma normer. Avreglera och öka de privata etableringarna inom den offentliga sektorn, säger man — det gäller barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården och den kommunala servicen i stort — så att vi utvecklas i takt med övriga Europa inom de här områdena. Och medverka till att Sverige ges möjligheter att utvecklas i takt med EG — inom näringslivet med olika normer, inom lagstiftningen och i fråga om den sociala servicen till människor. Om vi får industriministern att verka i den riktingen är jag övertygad om att företagen, små och stora, kommer att känna sig mer till freds.
Herr talman! Till Per-Ola Eriksson vill jag säga: Det är viktigt att vi hjälper de små företagens ägare att kunna behålla sina företag. Det är därför småföretagspolitiken haft en mängd insatser, både generella och selektiva, för att hjälpa till. Det har hjälpt investmentbolag, småföretagsfonden och mycket annat. Det är då viktigt att vi står på de små företagens sida och att vi inte utan vidare accepterar en utveckling där de stora företagen glupskt sväljer de små. Jag skall vara ofin nog att peka på ett par inkonsekvenser i Christer Eirefelts argumentation. Han noterade för det första att investeringsökningarna i små företag skedde från en mycket låg nivå. Det är riktigt, men det var ju utgångspunkten efter de borgerliga åren. Den låga nivån hade ni åstadkommit med er politik. Detta faktum har jag ingen annan uppfattning om. Men klagomålen på den låga investeringsnivån får ni framföra på annat håll. För det andra säger han att den internationella konjunkturen har haft betydelse för den positiva utvecklingen. Det accepterar han, men inte att regeringens näringspolitik eller ekonomiska politik skulle ha haft betydelse. Andra industriländer i Europa har faktiskt inte haft vår positiva utveckling. — Prot. 1987/88:34 Men de har likväl levt under samma internationella konjunktur och bordeiså 30 november 1987 fall också ha haft den draghjälpen. Jag hävdar naturligtvis att vår ekonomiska — J--raommmäes noen: politik och näringspolitik inte har saknat betydelse för den positiva utveckling som vi har haft för småföretagen. Erik Holmkvist har en övermaga inställning när det gäller erfarenheter från näringslivet. Jag vet inte om det är jag eller Erik Holmkvist som har mest erfarenhet från näringslivet. Jag var under några år verkställande direktör i Folkets Hus-rörelsen och Folkets Hus-koncernen, med en mängd småföretag. Jag tog då del ismåföretagens problem och glädjeämnen. Jag tror inte att det är detta som behöver vara utgångspunkten. Men det var en rik och nyttig erfarenhet som jag inte har velat vara utan i mitt arbete som industriminister. Vad Erik Holmkvist tydligen inte kan smälta är att jag har rapporter från småföretagsträffar — jag kan göra en stor lista till Erik Holmkvist över var någonstans jag har varit och besökt små företag — där det har givits uttryck för optimism och framtidstro hos de svenska företagen. Om inte Erik Holmkvist tror på detta, får jag väl bjuda honom med på en kommande träff, så att han får lyssna på de rapporter som kommer in.

Herr talman! Erik Holmkvist har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit och vilka ytterligare åtgärder jag planerar att vidta som kan medverka till att ersätta de ca 3 000 jobb som kommer att försvinna inom loppet av tre fyra år i Norrbottens basindustrier — företag där staten som ägare och arbetsgivare har ett särskilt ansvar. Tyvärr är detta inte första gången basindustrierna i Norrbottens län kommer att drabbas hårt. Jag vill inleda med att kort redogöra för de omfattande åtgärder för utveckling av länet som riksdagen på regeringens förslag beslutade om våren 1983. Åtgärderna motiverades då främst av de nedskärningar LKAB tvingades till i Kiruna och Gällivare kommuner. Kostnaden för åtgärderna beräknades till sammanlagt 4 miljarder kronor under en treårsperiod. Det var främst arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de människor som berördes av neddragningarna inom LKAB, SSAB och ASSI, men också utvecklingsinsatser för dessa företag. Socialavgifterna för företagen sänktes med 10 procentenheter i länet, och i Svappavaara blev det full befrielse från avgifter under en tioårsperiod. Ett flertal åtgärder för företagsutveckling har genomförts. Vidare ingick satsningar på forskning och utbildning vid högskolan i Luleå och i malmfälten med anknytning till bl.a. rymdområdet. Taxorna för datakommunikation sänktes i den norra länsdelen och Malmfältens Finans AB bildades. Vidare har en kraftig förstärkning av de ordinarie regionalpolitiska insatserna genomförts under de senaste åren. Anslaget för regionala utvecklingsinsatser i Norrbottens län har ökat från 51 milj.kr. budgetåret 61 1982/83 till 105 milj.kr. för innevarande budgetår. Totalt har länsstyrelsen fått över 400 milj.kr. under de senaste sex åren för regionala insatser i Norrbotten. Regeringen kommer att senare lägga fram ett nytt utvecklingsprogram för Norrbottens län. Särskild hänsyn kommer då att tas till att statliga arbetsplatser försvinner i Kiruna, Gällivare, Luleå och Kalix. Programmet kommer att utarbetas i nära samverkan mellan regeringen och berörda intressenter i länet. Det gällert.ex. länsmyndigheter, kommuner, näringslivet och fackliga organisationer. Eftersom beredningsarbetet pågår är jag inte nu beredd att närmare kommentera innehållet i programmet.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret från industriministern på min interpellation. I sitt svar säger industriministern: ”Jag vill inleda med att kort redogöra för de omfattande åtgärder för utveckling av länet som riksdagen på regeringens förslag beslutade om våren 1983. — — — Det var främst arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de människor som berördes av neddragningar inom LKAB, SSAB och ASSI — --.” Detta var vad den socialdemokratiska regeringen förmådde 1983: arbetsmarknadspolitiska åtgärder, traditionella sådana, egentligen utan någon tillstymmelse till långsiktiga och industripolitiska insatser. Jag skall inte säga att inte något av sådana insatser fanns med, men det var ytterst blygsamt och helt otillräckligt. Satsningarna i dag är av liknande karaktär. När det gäller pengar till länsstyrelserna säger industriministern att regeringen arbetar på ett nytt utvecklingsprogram för Norrbotten. Mer kan jag inte säga i dag, fortsätter han. Man har en utredning som arbetar nu, trots att situationen varit känd i åratal. Efter tio till tolv år kommer Norrbotten att ha förlorat 9 000 industrijobb i den statliga basindustrin, där takten i nedläggningarna inte avtagit utan tvärtom. I det läget säger industriministern att man arbetar på ett nytt utvecklingsprogram för Norrbotten. Läser jag rätt? Står det utvecklingsprogram, eller är det avvecklingsprogram som industriministern menar? Under eran med socialdemokratiska regeringar och paketlösningar har vi stadigt förlorat tusen arbetstillfällen årligen vid våra industrier i Norrbottens län, vid de statliga basindustrierna. Förklara detta faktum, industriministern! Tusen man per år har fått gå! Ett totalt misslyckande för socialdemokraterna är på väg i vårt län. Sanningen om de statliga basföretagen är i dag att de är på väg att dra sig ur Norrbotten. Socialdemokraterna avindustrialiserar Norrbottens län — inte medvetet, för all del, men genom sin dokumenterade oförmåga att utveckla, genom sin totala brist på strategi och genom sin avsaknad av den alldeles nödvändiga entreprenöranda som är grundförutsättningen för att lyckas med ett företag. De statliga företagen har under alla år bara ”rullat tummarna” vid sina basindustrier. Vart tog t.ex. alla löften om vidareförädling inom skogsindustrin vägen? Gång på gång har sådana insatser utlovats. Gång på gång har vi blivit lurade. Några få man i Karlsborg har fått arbete. Det har vi diskuterat i en tidigare — Prot. 1987/88:34 debatt. Vid SSAB har strukturförändringarna kommit att helt utarma alla — 30 november 1987 möjligheter till vidareförädling. ör a Söta Var är det statliga ansvaret vid nedläggningarna av verksamheterna i Norrbotten? Thage Peterson riktar ofta kritik mot de privata företagen. Den kritiken är ofta hård i sådana sammanhang. Men nu måste Thage Peterson upp till bevis av sin egen förmåga. I ett annat interpellationssvar har industriministern sagt följande: ”Regeringen har inga formella möjligheter att förhindra att ett företag, efter lagstadgat samråd med de anställda, beslutar om nedläggning av en produktionsenhet. Min uppfattning är dock att företag i sådana situationer har ett mycket stort ansvar att medverka till att de negativa sysselsättningskonsekvenserna mildras. Ingår företaget dessutom i en stor koncern är möjligheterna att göra betydande insatser större.” I Norrbotten väntar vi alla otåligt på besked om vilka stora företagsetableringar staten skall presentera med anledning av vad som hänt i höst och vad som hänt under åren som gått. Statens ansvar har ju funnits långt tidigare än bara just nu, ett ansvar som jag menar att staten aldrig till fullo har tagit. Upp till bevis, Thage G Peterson! I samband med Norrbottenspaketet 1983 sade Thage Peterson: ”Nu får Norrbotten klara sig självt.” Hur skall vi tolka det i dag? Det tror jag att norrbottningarna vill veta. I dag är facket i Norrbotten upprört. ”En knuten näve i bordet i stället för i byxfickan”, säger de. ”När det är kris i Uddevalla, Malmö och Bergslagen håller man på att dräpa sig i kanslihuset med att lova allt möjligt — — — men inte ens tid för ett besök i Norrbotten och ASSI hade industriministern.” Detta var upprörda ord från fackliga representanter i Norrbottenstidningarna i lördags. Jag skulle vilja fråga: Vill industriministern vara med om att de statliga företagen — inte bara i Norrbotten — börsintroduceras, så att vi får ta med privata intressen och så att vi får ett ökat kunnande och ökade möjligheter till billigt kapital över börsen? I annat fall är snart Norrbotten utan basindustrier inom malm-, ståloch skogsområdena. Vi har bara några få år på oss, med den takt socialdemokratisk industripolitik marscherat tiden efter 1982.

Herr talman! Det är något av Norrbottens dag i riksdagen den här dagen. Debatten speglar förstås den oro som många i Norrbotten känner över utvecklingen, med avveckling av arbetstillfällen och företag. Fullt så nattsvart som Erik Holmkvist försöker teckna den är väl ändå inte bilden av Norrbotten. Jag fick ett tag intrycket att vi inte befann oss i samma län, trots att våra bostadsadresser visar att vi gör det. Det finns ändå vissa ljuspunkter i Norrbotten, som det finns anledning att framhålla. Det finns en tilltagande satsning på ny teknik — exempelvis elektronik, data, satellitbilder — som är fina ljuspunkter i det norrbottniska näringslivet. Man kan dock inte komma ifrån att folkförflyttningen från Norrbotten har varit stor de senaste åren. I dag bor det ungefär 4 500 färre människor i Norrbotten än för fem sex år sedan. Andra kvartalet i år hade vi visserligen en 63 befolkningsökning, och vi såg en strimma av hopp att utvecklingsvinden skulle ha vänt i en annan riktning. Men den förhoppningen grusades när befolkningsstatistiken för tredje kvartalet kom. Det är alltjämt de unga som flyttar. Befolkningen blir allt äldre, och länet kommer allt längre bort från det befolkningsmål som en enhällig riksdag beslutade om 1982. Hur allvarlig situationen är visades bl.a. i höstas i Pajala kommun, där man fokuserade problemen kring den skeva könsfördelningen på sitt speciella sätt. Också långtidsutredningen har pekat på en ganska dyster utveckling för Norrbotten om inget händer. Länet som helhet kanske behåller befolkningstalet, men inlandsregionen kommer att få svårigheter. Därför behövs det konkreta åtgärder. Industriministern hänvisade till länsanslaget. Det hade jag faktiskt väntat ganska länge på. Nog kommer den tid då industriministern pekar på hur länsanslaget har ökat, trots att det var industriministern vi körde över i våras när vi höjde anslaget. Inom kort kommer ett nytt Norrbottenspaket att presenteras. Det är en beställning från riksdagsmajoriteten i våras. Jag vill skicka med några punkter, som bör ingå i ett sådant paket. 1. Jag tycker vi skall fortsätta på vägen mot sänkta arbetsgivaravgifter men låta de sänkta arbetsgivaravgifterna komma alla företag till del i stödområde A och B, inte bara det fåtal som det nu är fråga om. Vi bör se till att få en ordentlig differentiering av arbetsgivaravgifterna. Vi har för centerns del pekat på hur det kan komma att se ut över hela landet om man exempelvis bibehåller den arbetsgivaravgiftshöjning som är beslutad i riksdagen och omvandlar den till en regional överhettningsavgift i storstadsområdena, på precis samma sätt som industriministern talat om tidigare. 2. Vi måste fortsätta satsningen på rymdteknik. Detta tycker jag regeringen i ett kommande paket skall lägga stor tyngd på. 3. Det behövs ökade resurser till de branschprogram som gäller för skogsindustrin för en vidareförädling av skogsråvaran inte bara i inlandsregionerna utan även vid kusten. Det har vi berört tidigare i dag. 4. Med all respekt för den sittande regionalpolitiska utredningen, som skall ta hänsyn till skatteoch avgiftssystemet, energivinster osv., är det ändå hög tid att börja titta på i vilken utsträckning vi kan använda Vattenfalls vinster för att investera i det norrbottniska näringslivet. S. Det erfordras investeringar i vägar och kommunikationer. Jag blir orolig när jag ser i planerna för de närmaste tio åren hur väganslagen i Norrbotten kommer att minska. Ett ordentligt vägbyggnadsprogram skulle behövas, inte minst för inlandet, som kan stimulera till företagsetableringar och få ut viktiga råvaruresurser från inlandet, och även för att stimulera exportindustrin. 6. Industriministern bör ta tillfället i akt och under rådande högkonjunktur sätta sig ned och tala med företrädare för ett antal större industriföretag. Inom ramen för offertstödsprincipen bör industriministern förmå företagen att etablera verksamheter i Norrbotten. 7. Det måste till en förstärkning av den kommunala skatteutjämningen. Det kan tänkas att detta inte skall ingå i ett speciellt Norrbottenspaket, men den här biten är oerhört angelägen när det gäller att åstadkomma en = Prot. 1987/88:34 positiv regional utveckling. Det är otillfredsställande att se hur ojämnt — 30 november 1987 fördelad skattebördan är mellan olika regioner i det här landet. TR er RR 8. Det behövs en bättre helhetssyn beträffande de olika åtgärder som riksdag och regering samt statliga myndigheter och verk vidtar. Många gånger saknar vi i dag en sådan helhetssyn. Därför går ibland ett beslut stick i stäv med andra, vällovliga beslut och även ambitioner på det regionalpolitiska området. Varje beslut som tas i riksdag och regering eller hos verk och myndigheter måste enligt min mening prövas utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv. Vidare måste regional balans vara ett övergripande mål för den ekonomiska politiken. Ja, det här var några tankegångar som jag tycker att industriministern bör ha med sig inför det fortsatta arbetet efter årsskiftet i departementet med ett paket för Norrbotten.